Herr talman! Nej, herr Werner, det finns inte någon majoritet här i kammaren för den linjen. Det vet herr Werner mycket väl. Varken i finansutskottet eller i kammaren fanns majoritet för en sådan linje. Herr Werner i Tyresö menade att jag hade släppt principerna. Jag hävdar fortfarande att det paket som framlagts och som jag hoppas att riksdagen kommer att fatta beslut om har ett socialdemokratiskt innehåll. Men, herr Werner, i er reservation finns många egendomligheter, som jag inte kan underlåta att något beröra. Det första är den stora vikt ni fäster vid framräknade siffror över tillväxten i svensk ekonomi uttryckt i BNP-tal. I andra sammanhang brukar vpk tala om hur felaktigt det är att mäta alltings värde i tillväxten som BNP-procent. Ni brukar säga att vissa kvaliteter inte kommer fram. Jag har själv också gjort mig till tolk för den uppfattningen. Men när vpk skall styrka sin tes att det svenska samhället närmar sig undergång — så framställer ni det hela — då plockas dessa annars så otillförlitliga siffror fram som bevis. När vänsterpartiet kommunisterna sammanfattar vad som hänt i svensk ekonomi i riktning mot mera samhällsinflytande genom stat och kommun, då blir det något negativt; att stat och kommun får ett större inflytande på stabiliseringspolitiken och uppbyggnaden av en infrastruktur med ett ökat samhällsinflytande, detta blir för vpk uttryck för stagnation i den svenska ekonomin. Vart har vpk:s socialistiska anda egentligen tagit vägen? De argument vpk driver är ju desamma som man använder på borgerligt håll. Sedan några ord till herr Burenstam Linder. Den tolkning jag har av 39 vad som står i finansutskottets betänkande när det gäller den differentierade arbetsgivaravgiften är den riktiga. Vi är beredda att vara med på en utredning, men vi är inte beredda att nu utan att se denna utrednings resultat vara med på att differentiera arbetsgivaravgiften.

Herr talman! Till en del innebär regeringens politik att man genom löneskatter tar pengar från jordbrukare och småföretagare i stödområdet i Norrland och därigenom gör det svårare för dessa företag att ge sysselsättning. De pengar man får in på det viset används för att betala ut subventioner till väsentligen stora företag. Vi tycker att det är en avig politik och att det skulle vara enkelt för socialdemokraterna att ge direktiv till en utredning syftande till en förändring av detta tillvägagångssätt. Jag iakttar här att det föreligger olika tolkningar från de parter som ingått kompromissen i finansutskottet om vad det som sagts beträffande löneskatt innebär, vilket vi tycker är beklagligt. I sitt anförande talade herr Ekström om att det behövdes en rörlig finanspolitik, en möjlighet att ingripa med större flexibilitet och anpassning till läget. Men när herr Ekström talar så varmt om att det bör vara rörlighet, hur kan man då vara så säker på att det är rätt att plocka bort momssänkningen just den 15 september? Besitter herr Ekström några speciella insikter som gör att han vet att just den 15 september är den lämpliga dagen? Det är svårt att från mina utgångspunkter förstå detta. Jag håller med om att det skall vara en rörlig politik, och därför skall man inte binda sig vid att från en viss dag plocka bort en vidtagen åtgärd. Vi har föreslagit att man skall sänka den direkta skatten, vilket vi tycker är en bra åtgärd. Herr Ekström säger att denna sak borde remissbehandlas. Ja, det ligger en hel del i detta. Det är synd att regeringens politik på skattesidan är sådan att läget håller på att närma sig det desperata. Jag kan möjligen tänka mig, just mot bakgrund av att läget är så kritiskt, att denna insats görs utan någon större remissomgång lika väl som regeringen försöker genomföra ett ekonomiskt-politiskt paket utan remissbehandling. Eller hur, herr Ekström? Herr Ekström säger att propositionen är helt godtagen. Men då får vi komma ihåg att ovanpå propositionen ligger faktiskt dessa momssänkningar. Jag påminner herr Ekström om — jag försökte tidigare säga det till herr Sträng — att finansministern i ett anförande här i början av februari ironiserade över och drev gäck med oppositionen i det han sade att man skulle kunna tänka sig att den var så eländig att den ovanpå regeringens paket föreslog en momssänkning. Om man tror något sådant, men sedan själv just gör så, är det väl inte som herr Ekström säger att ni har fått allt godtaget som ni vill. Det rimmar illa med den ironiska beskrivning som finansministern gjorde.

Herr talman! De motionsyrkanden om sänkt mervärdeskatt, herr Burenstam Linder, som förelåg för utskottsbehandling gick ut på att mervärdeskatten skulle sänkas tills vidare. Vi är inom socialdemokratin väl medvetna om vad det skulle ha inneburit. Ett sådant konjunkturläge skulle aldrig ha uppstått att man från borgerligt håll hade sagt att nu är tiden inne att höja mervärdeskatten igen! För det förslaget hade vi själva fått stå. Därför kunde jag medverka till uppgörelsen genom att säga att om vi skall gå med på en sänkning av mervärdeskatten, inte med 5 procent utan med 3 procent, förutsätter det att vi fastställer den dag när mervärdeskatten skall återställas till sitt ursprungliga belopp. Sedan menar herr Burenstam Linder att jag har tryckt för hårt på att hela propositionen är bifallen. Jo, den är bifallen, herr Burenstam Linder, till alla delar! Herr Burenstam Linder har givetvis läst utskottets betänkande, eftersom han så aktivit deltagit i utskottets behandling av ärendet. Han vet därför också att hemställan omfattar 23 punkter och att samtliga motionsyrkanden i övrigt har avslagits av utskottet. Det har jag för min del uppfattat som att det verkligen är ett socialdemokratiskt paket som riksdagen kommer att fatta beslut om. Så till herr Werner i Tyresö. Det här var ju intressant. Nu har vi äntligen kommit överens om att det här i kammaren inte finns något underlag för att i stället för sänkt moms lägga hela det beloppet på sänkta livsmedelspriser. När herr Werner i Tyresö erkänner det säger han: Jag talar för dem som är utanför det här huset. Ja, just precis. Det är den politik som ni för: ni ger sken av att det skulle ha varit möjligt att genomföra en sänkning av livsmedelspriserna med ytterligare kanske 1400 miljoner. Då talar ni för dem som är utanför huset. Vi socialdemokrater har alltid fått bedriva resultatpolitik.

Herr talman! När jag som talesman för folkpartiet inom finansutskottet i dag uppträder i denna debatt, så kommer jag att yrka bifall till en utskottsskrivning som utgör ett gemensamt ställningstagande från socialdemokraterna, centern och folkpartiet. Att slutsatsen av mitt anförande kommer att bli den här antydda innebär inte att jag kan avstå från att från folkpartiets sida framföra kritiska synpunkter mot den av regeringen förda ekonomiska politiken, som inneburit att vårt land kommit in i ett läge som i många avseenden är synnerligen besvärligt. Folkpartiets ledare, Gunnar Helén, kommer dock att göra en mera uttömmande analys, vilket gör att jag kan begränsa mig i detta avseende. Flera av kammarens ledamöter besökte Sparbanksföreningens ekonomiska debatter förra veckan. Sven Ekström t.ex. finns med i deltagarförteckningen. Själv hade jag inte tillfälle att närvara, men enligt vad jag erfarit kunde man där bl.a. få höra en del intressanta saker om vårt nu största ekonomiskt-politiska problem, nämligen inflationen. Förut var ju takten 3 procent per år vanlig. Nu har vi haft 6 å 7 procent och tycks 1974 hamna på 10 å 12 procent, kanske högre. Det har gått inflation i inflationen så att säga. En av deltagarna var professor Gösta Rehn, som för några år sedan myntade uttrycket: ”Hata inflationen.” Nu satt han med i en paneldiskussion med rubriken: ”Måste vi leva med inflationen?” Detta är ju en intressant utveckling bara det. Jag har försökt att i tillgängliga handlingar se efter vad handelsministern och den ekonomiska sakkunskapen hade för recept mot inflationen, eller hur vi skall inrätta oss om vi nu inte skall hata utan bli vän med inflationen. Det är intressant att se att expertpanelens förslag och synpunkter väl stämmer överens med vad folkpartiet drivit och sagt sedan länge: Sven G. Svensson påminde om inflationens inverkan på det enskilda sparandet. Han menade att det var en skandal att inte sparundersökningen t.ex. kommit längre. Folkpartiet har menat att sparandet borde inflationsskyddas eller värdesäkras och att man via skattepolitiska åtgärder skulle göra sparandets nettoresultat bättre. Höjda sparavdrag har därför krävts från vårt håll. Nils Lundgren föreslog att man skulle skaffa sig ett inbyggt automatiskt inflationsskydd genom t.ex. indexreglerade skatter. Lennart Dahlström oroade sig över den snabba urholkningen av AP-fondmedlen. Han nämnde en svindlande siffra på 8 miljarders försämring i år, om nettoprisindex ökar med 10 procent. Gösta Rehn pekade på risken att det särskilt är mellaninkomstgrupperna som drabbas av inflationen. Det stämmer precis med vad vi har sagt om behovet av inflationsskydd för just dessa gruppers inkomstökningar. Det är här de stora barnfamiljegrupperna återfinns — de som ständigt förlorar kapplöpningen mellan priser—skatter och löner. Även bostadsmarknadens problem just nu hänger samman med inflationen, menade Rehn. Här har han rätt. Handelsminister Feldt såg de största riskerna i de oväntade stegringarna och svängningarna i prisbilden. Jag håller med om det och vill erinra om den exempellista jag förde fram den 6 december här i kammaren. De multinationella företagen skall i dessa sammanhang särskilt markeras. Från folkpartihåll har vi krävt samordnade insatser på det internationella planet för att öka kontrollen över deras verksamhet och åtgärder för att ge bättre insyn i de multinationella företag som verkar i Sverige. Att det behövs visar erfarenheterna från oljekrisen. Behovet av internationell samverkan t.ex. inom OECD:s ram är givetvis av värde. Nils Lundgren sade: ”Det blir helt enkelt nödvändigt att inför avtalsrörelserna tala klarspråk och garantera löntagarna en begränsad inflationstakt och klargöra att arbetsgivarna bara får kompensera sig med prisökningar till en viss gräns. Det svåra problemet är att i den situationen verkligen bli trodd på sitt ord efter alla år av inflation. Det hela är alltså en fråga om förtroende. Där är den svåraste nöten att knäcka.” Detta är ju ingenting annat än vårt gamla krav om att i god tid före avtalsomgången samlas till s.k. stabiliseringspolitiska konferenser. Detta har vi upprepat och upprepat, men hittills har socialdemokratiska partiet sagt nej. Varför? Sammanfattning av vad jag nu har sagt kan göras genom att upprepa vad jag anförde i kammaren den 6 december: Jag sade då: ”Jag efterlyser en större beredvillighet från det socialdemokratiska partiets sida att pröva de förslag som från vår sida framförts.

Vid en sådan större beredvillighet från det socialdemokratiska partiets sida vore det helt säkert möjligt att räkna med en mera positiv medverkan också från oppositionspartiernas sida för att finna samlande lösningar. Vårt land har behov av ett samarbete i ordets verkliga mening om vi skall lyckas i en bekymmersam tid.” Tillåt mig att se den nu träffade uppgörelsen som en början på den beredvillighet från regeringens sida att pröva också våra förslag som jag efterlyst. Vi har i landets intresse gjort vad vi ansett riktigt för att nå en så bred enighet som möjligt i syfte att åstadkomma en stimulans åt näringslivet och ge hushållen en förbättrad köpkraft i ett läge då priserna stiger oroväckande snabbt. Vi tillbakavisar på det bestämdaste att vårt handlande skulle vara ett småfuttigt schackrande om detaljer. Herr Werner i Tyresö gjorde tidigare ett inlägg, som visade att han faller in i den kör av kverulanter som gör sitt bästa för att misskreditera politikerna. Han borde veta bättre. Att många människor utanför riksdagen vilseleddes av massmedias många gånger ofullständiga eller direkt missvisande redovisning av förhandlingarnas gång kan vara mera förståeligt. Ett faktum är att förhandlingarna förts snabbt och på ett ansvarsfullt sätt. Jag kan ge både herr Ekström och herr Åsling mitt erkännande för att vi kunnat föra våra omfattande överläggningar på en nivå, som jag gärna vill betrakta såsom föredömlig. Givetvis har också jag sökt medverka till att förverkliga samma syfte. Vi har uppnått att det för första gången i vårt lands ekonomiska handlande prövas en användning av momsskatten som konjunkturpolitiskt instrument även genom en sänkning, under det att tidigare endast höjningar förekommit. Nu får barnfamiljerna och pensionärerna utöver vad momssänkningen innebär ett extra bidrag. Herr Ekström ville beteckna det man kunnat genomföra utöver momsen såsom helt och hållet regeringens paket. Jag tycker att herr Ekström borde ha kunnat kosta på sig att säga, att en hel del av det som ligger i det han betraktar såsom regeringens paket var sådana åtgärder som också vi från mittenpartierna föreslagit — både stödet till pensionärerna och stödet till barnfamiljerna. Likaså ligger det helt i linje med våra strävanden att finna lösningar för att hålla priserna nere på de viktiga baslivsmedlen. Jag kan också peka på vad vi föreslog i motioner och som man sedan har tagit upp i regeringens paket, nämligen de åtgärder som föreslagits för att få till stånd byggnadsarbeten med inriktning på energibesparande åtgärder, som vi kommer att ha nytta av i framtiden. Jag kan inte riktigt förstå att herr Ekström vill säga att detta helt och hållet är regeringens paket. Sedan jag har sagt de berömmande orden om det sätt på vilket förhandlingarna förts, hade jag inte väntat mig att man på detta vis skulle nonchalera de insatser som vårt parti och centerpartiet gjort just under dessa förhandlingar. Den överenskommelse som vi nu biträder är en bra kompromiss. Vi har velat medverka till att byggnadssektorn får en välbehövlig stimulans. Detta hade kunnat ske på ett naturligare sätt om vårt ursprungliga förslag om en momssänkning med 5 procent kombinerats med en ökad satsning på energibesparande åtgärder. Vi hoppas att det skall bli möjligt att genom lämpliga tillämpningsbestämmelser komma till rätta med en del av de avgränsningsproblem som reser sig i fråga om momsåterbäringen inom ramen för regeringsförslaget som vi har fått acceptera. De omtalade, fullkomligt vidriga fall av orättvis behandling som herr Ekström väl känner till tycker vi är så besvärande att vi utgår från att regeringen verkligen kan skapa sådana tillämpningsbestämmelser att man inte behöver riskera ett upprepande av sådana fall. Vi hoppas att det skall gå, när regeringen har sagt att man bör kunna komma till rätta med detta. Jag beklagar att det inte har gått att få gehör för motionen 1608 år 1974 med förslag om att momsåterbäringen även skall omfatta byggandet av lokaler för frivilliga organisationers verksamhet. Till kompromissen hör att vi nu i detta sammanhang har avstått från att uppnå en indexreglering av barnbidragen, som vi i folkpartiet finner lika motiverad som att folkpensionerna åtnjuter sådant värdeskydd. Att vi nu inte kunnat aktualisera de krav som vi inom folkpartiet drivit beträffande regional differentiering av den allmänna arbetsgivaravgiften samt beträffande ökade krediter från AP-fonden till näringslivet och återlån från allmänna pensionsfonden betyder inte att vi avstår från att framdeles föra fram dessa krav. Jag vill säga detta som en förklaring till att vi i dag inte ger vår röst till reservationerna 5, 6 och 7 från moderata samlingspartiet. Jag hänvisar dock till de positiva skrivningar som ingår i utskottets betänkande. I övrigt beklagar jag att det inte har varit möjligt att uppnå enighet även med moderata samlingspartiet inom utskottet. För klarhetens skull vill jag påpeka att moderata samlingspartiet frångått sitt eget motionsyrkande om sänkning av momsen med 4 procent och i reservationen nu föreslår en sänkning med 5 procent. Det kan också nämnas att moderata samlingspartiet i höstas bl.a. föreslog en momssänkning med 3 procent. Sett mot denna skiftande receptblankett är det inte så lätt att följa herr Burenstam Linders konsekventa linje. Herr talman! Jag vill till slut säga några ord om uppgörelsen i övrigt. Vi är helt överens om de föreslagna åtgärderna för en sänkning av priserna på de viktigaste livsmedlen. Också här kommer momssänkningen in i bilden. Det sägs av många att momssänkningen med 3 procent inte kommer att märkas, eftersom priserna i alla fall kommer att stiga. Då måste man komma ihåg att utan momssänkning hade det under alla förhållanden blivit dyrare för hushållen. Det faktiska resultatet blir att 3,41 procent kommer att avdragas på de priser som gäller eller kommer att gälla. Att avdragsprocenten blir så konstig som 3,41 sammanhänger med att sänkningen innefattar moms på moms, vilket kanske för många är krångligt att förstå. Vi vet att det klagas över att vi politiker inte tänkt på allt det besvär som förorsakas handeln genom den relativt korta tid sänkningen varar. Jag kan försäkra att vi under förhandlingarna visst varit medvetna om detta. Jag har personligen haft kontakter med ledande företrädare för handeln, och vi har bevisligen åstadkommit jämkningar och förvissat oss om att redovisningsförfarandet begränsats. Det är min bestämda förvissning att det övervägande flertalet av handelns folk skall komma att uppskatta den stimulans som momssänkningen dock medför i handeln. Herr talman! Med vad jag här anfört ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Herr Löfgren beklagade att inte ännu fler parter deltog i denna uppgörelse. Efter att i det inledande skedet ha resonerat med de andra borgerliga partierna tyckte vi att det fanns anledning att stå fast vid den typ av principiell uppläggning som man då valde. Det innebar bl.a. att vi frångick vårt krav på att momsen skulle sänkas med 4 procent, vilket kan tas som en tribut till vår önskan att åstadkomma ett borgerligt samarbete. I höstas föreslog vi 3 procent momssänkning. Det ekonomiska läget var då något annorlunda. Vi hade inte haft den utveckling som nu har skett. Det är rimligt att, när läget ändras, ändra sin uppfattning om vad som skall göras. Herr Löfgren hade många bra och viktiga saker att säga om prisstegringarnas oroande takt. Jag konstaterar att herr Ekström, som såvitt jag kommer ihåg inte sade någonting om detta, i sitt anförande inte hade någon synpunkt på hur pass effektivt det var med prisstopp, då bl.a. mot bakgrund av de erfarenheter som finns av prisstopp på bostäder. Jag gjorde i mitt anförande en kommentar om de socialistiska misslyckandena på bostadssidan. Bland dessa ingår snabbt stigande hyror trots det prisstopp som rått på hyror. Vidare ingår där den mycket kraftiga arbetslöshet som man just nu har i byggbranschen, det betydande antalet tomma lägenheter, vilket är mycket besvärande, samt den boendemiljö som rönt kritik från många olika håll. Herr Werner i Tyresö kommenterade prisstegringarna på hyressidan med att säga att de beror på att storkapitalet hugger för sig. Ja, här är det väl snarare allmännyttiga dvs. kommunägda företag och andra sådana instanser som svarar för de kraftiga prisstegringarna och inte något storkapital. Herr Werner hade också den uppfattningen att vad jag sagt på något sätt skulle innebära att vi på vår sida alltid vore beredda att säga ja när det gäller att ge gåvor till storföretag. Men var och en som lyssnade på mitt anförande måste ha hört att jag faktiskt sade tvärtom, nämligen att det är dumt att rycka pengar från jordbrukare och småföretagare i form av löneskatter och sedan såsom olika bidrag inom regionalpolitiken betala ut dem till ofta mycket stora företag. Jag vänder mig alltså mot en sådan konstig tågordning. Jag vill också konstatera, herr talman, att herr Ekström inte har givit någon synpunkt alls på detta att regeringen å ena sidan säger att det finns risk för en alltför stor konjunkturstimulans och å andra sidan lägger fram förslag till åtgärder som man sedan antagligen inte kan ta tillbaka.

Herr talman! Två faktorer måste i hög grad få bli avgörande för hur vi skall inrikta den ekonomiska politiken under de närmaste månaderna: risken för en allmän avmattning i den internationella konjunkturen och effekterna av höjda priser på olja och vissa andra råvaror. Målet måste naturligtvis hela tiden vara full sysselsättning. Redan innan oljekrisen blev akut och priserna på olja började att pressas uppåt stod det klart att den internationella konjunkturen höll på att kulminera. Uppgången under 1973 hade lett till att det på många håll inte längre fanns kapacitetsutrymme för ytterligare produktionsökningar. Samtidigt skärpte åtskilliga länder sin ekonomiska politik i förhoppning om att kunna hålla tillbaka prisstegringarna och som ett led i ansträngningarna att vidmakthålla balans i utrikeshandeln. När oljekrisen blivit ett faktum var det anledning att räkna med att dessa faktorer skulle komma att förstärkas. I en situation med kraftigt nedskurna oljeleveranser till industriländerna fanns det risk för ett mer allmänt bakslag i konjunkturen. Men det stod också klart att enbart en bestående kraftig höjning av prisnivån skulle få omfattande verkningar på många länders ekonomi. Inte minst för vårt eget lands vidkommande skulle höjda oljepriser kraftigt påverka ekonomin. Den höjning av oljepriserna som man realistiskt kunde räkna med skulle kosta det svenska folkhushållet 4 å 6 miljarder kronor per år. Även om en sådan uppgång delvis kunde väntas bli kompenserad med prishöjningar på våra egna exportvaror, så skulle nettoeffekten bli ungefär 1 miljard kronor och få kraftiga återverkningar på den svenska köpkraften. Till detta kom att uppgången i industriproduktionen i Sverige under förra året i mycket stor utsträckning hade burits upp av den starka exportökningen. Köpkraften inom landet förblev däremot svag under hela året med åtföljande negativa verkningar på sysselsättningen. En stagnation i exporten skulle i ett sådant läge snabbt slå igenom i sysselsättning och produktion, om exportbortfallet inte kunde kompenseras med ökad inhemsk efterfrågan. Trots att det vid årsskiftet således fanns ett klart dokumenterat behov av att göra den ekonomiska politiken mera expansiv, tog regeringen det ovanliga steget att i finansplanen inte ge riksdagen några som helst förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken. Regeringen uttalade i stället sin avsikt att hålla frågan om den ekonomiska politikens utformning under 1974 öppen tills kompletteringspropositionen framlades, dvs. till i maj månad. Hade samma linje fullföljts vid riksdagsbehandlingen, skulle vi i dag inte ha haft något som helst underlag för beslut. Vi skulle då onekligen ha befunnit oss i en mycket märklig situation. Centern kunde inte godta den ståndpunkt som finansministern intog i finansplanen. Behovet av stimulansåtgärder framträdde klart, och det framstod då för oss som riskabelt att flytta fram avgörandet till i maj eller juni månad. Osäkerheten om utvecklingen på litet längre sikt borde enligt vår uppfattning inte få leda statsmakterna till att avstå från att vidta mera kortsiktiga åtgärder. Tillsammans med folkpartiet lade vi under den allmänna motionstiden fram konkreta förslag till åtgärder. Vi förordade där en generell efterfrågestimulans i form av en tidsbegränsad sänkning av momsen, kombinerad med särskilda insatser för inkomstsvaga grupper som barnfamiljer och pensionärer samt vissa andra punktinsatser. Glädjande nog närmade sig också snart regeringen vår ståndpunkt. Trots att det efter hand stod klart att den rent kvantitativa minskningen av olja och drivmedel inte skulle bli så påtaglig som man en tid hade fruktat, tedde det sig tydligen även för regeringen som angeläget med snabba stimulansåtgärder för att bl.a. kompensera det bortfall av köpkraft som hade följt med prishöjningarna. Det stimulanspaket som regeringen offentliggjorde under remissdebatten här i riksdagen och som några dagar senare preciserades i proposition nr 25 gick visserligen inte lika långt som mittenpartiernas förslag men hade åtskilliga beröringspunkter med detta. Regeringens förslag hade dessutom en mindre uttalad konjunkturpolitisk profil än mittenpartiernas förslag, eftersom det i stor utsträckning rörde sig om åtgärder som man måste räkna med skulle bli bestående, oberoende av kommande växlingar i konjunkturen. Inget parti kan med nuvarande mandatfördelning i riksdagen på förhand räkna med att dess förslag går igenom. De konkreta frågorna måste i en sådan situation antingen lösas i samförstånd mellan flera partier eller avgöras av mer eller mindre tillfälligt uppkomna majoriteter, och i sista hand får vi lita till lotten. Det är enligt min mening utomordentligt viktigt att den politiska striden inte i ett sådant läge görs till ett självändamål. Våra uppdragsgivare, dvs. de olika partiernas väljare, skulle då säkert snabbt tappa förtroendet för oss som sina företrädare i riksdagen. Sedan regeringen väl hade bestämt sig för en uppläggning av den ekonomiska politiken som hade stora likheter med vad oppositionspartierna tidigare hade föreslagit, fanns det i det här fallet en bas för att diskutera en gemensam lösning. Det hade enligt min mening varit oförsvarligt att inte pröva den möjligheten. En viktig förutsättning för att stimulansåtgärderna skall få avsedd verkan är att de kan sättas in relativt omgående. En uppslitande politisk strid skulle inte bara ha försenat sådana åtgärder utan säkert också skapat svårigheter för de beslutsfattare i produktionen, i handeln och på arbetsmarknaden som är beroende av statsmakternas ekonomisk-politiska beslut. Snart nog kan det här i riksdagen dyka upp frågor med mera principiell räckvidd, där partierna inte rimligtvis kan vara lika beredvilliga till kompromisser som i mera praktiskt betonade frågor. Också inför den utsikten är det angeläget att partierna tar till vara de möjligheter som finns att lösa löpande frågor i samförstånd. Riksdagen skulle annars lätt bli oförmögen att lösa ens de mest näraliggande uppgifterna. Skulle det å andra sidan uppstå meningsmotsättningar genom att principiella meningsskiljaktigheter inte kan överbryggas, kommer saken givetvis i ett annat läge. I en sådan låst situation kan — som jag framhöll redan under remissdebatten — säkert nyval framstå som den bästa lösningen. Den kompromiss som ligger till grund för utskottets förslag kommer att medföra en direkt ökning av efterfrågan med omkring 4 miljarder kronor. Det innebär att socialdemokraterna i slutomgången anslutit sig till mittenpartiernas tidigare bedömning av stimulansbehovet. Den del av paketet som har mest påtaglig konjunkturpolitisk prägel är den tidsbegränsade sänkningen av momsen med 3 procent — i praktiken styvt 3 procent — eller räknat på varans värde före skatt omkring 4 procent. Det är enligt min uppfattning bra att socialdemokraterna har godtagit en åtgärd av detta slag som det grundläggande momentet i en mera expansiv ekonomisk politik. Allmänt verkande åtgärder och punktvisa åtgärder har därigenom kunnat kombineras på ett sätt som jag tror kommer att ge betydligt bättre förutsättningar att lösa våra ekonomiska problem än den politik som socialdemokraterna tidigare ensamma signerat. Från våra utgångspunkter hade det naturligtvis i och för sig varit önskvärt att göra mervärdeskattesänkningen något större. Man hade då kunnat räkna med en klarare priseffekt. Men å andra sidan vore det helt fel — som man har gjort på sina håll — att frånkänna en mervärdeskattesänkning av den omfattning, som det nu är fråga om, allt värde. Sänkningen ger hushåll och andra förbrukare av konsumtionsvaror ett köpkraftstillskott på närmare 1,5 miljarder kronor. En inte obetydlig del av detta belopp faller på kommunerna. Effekten på priserna har dessutom sitt särskilda värde i en situation där risken för fortsatta snabba prisstegringar är helt påtaglig. När det gäller de särskilda insatserna för barnfamiljer och pensionärer rådde det i utgångsläget stor överensstämmelse mellan alla partier. Vårt krav på en indexreglering av barnbidragen har det visserligen inte gått att nå förståelse för den här gången, men det föreslagna bidraget på 200 kronor kan sägas ge samma faktiska effekt på kort sikt. Rent principiellt håller vi i centern självfallet fast vid att barnfamiljerna bör vara garanterade den minimistandard som de en gång har blivit tillerkända på samma sätt som folkpensionärerna redan är det genom folkpensionsbeloppets anknytning till basbeloppet. Det utvidgade matprisstödet utgör också en viktig komponent i det stimulanspaket som centern, folkpartiet och socialdemokraterna har enat sig om i finansutskottet. Det är självfallet med tillfredsställelse som vi i centern noterar att socialdemokraterna numera lägger mycket stor vikt vid åtgärder av detta slag när det gäller att förbättra standarden för grupper som har det dåligt ställt. Det är inte fullt två år sedan som vi förde fram tanken på ett stöd till konsumenterna just av detta slag. Vi mötte då kraftiga mothugg både från regeringen och från socialdemokraterna här i riksdagen. Man hänvisade till att våra förslag skulle vara ett ingrepp i avtalsförhandlingarna och att de skulle stå i strid med jordbruksavtalet. En mängd argument av den typen redovisades då för att säga nej. Dess bättre tänkte socialdemokraterna snabbt om på den här punkten. De har också accepterat den teknik med överförande av budgetmedel till regleringskassorna som vi föreslog. Matprisstödet har därefter successivt byggts ut så att vi numera har fått något av en s.k. mellanprislinje när det gäller jordbruksprissättningen, dvs. ett system där en del av konsumentpriset betalas över statsbudgeten. Det utökade matprisstöd som utskottet nu har ställt sig bakom sätts in i två omgångar, dels den 1 april, dels den 1 juli i år. Insatsen den 1 april motsvarar ett årsbelopp på 700 miljoner kronor vid nuvarande nivå på mervärdeskatten, och det svarar mot 560 miljoner kronor vid den lägre skattesats på 12 procent som majoriteten i utskottet har enat sig om skall gälla under en begränsad tid. Vid återgången till den högre mervärdeskattesatsen måste självfallet livsmedelsstödet anpassas därefter, eftersom målsättningen hela tiden ju är att hålla konsumentpriserna på baslivsmedel oförändrade. Det innebär att statens kostnad för denna del av matprisstödet, med nu kända förutsättningar, kommer att ligga mellan de två belopp som jag har nämnt för hela nästa budgetår. Insatsen per den 1 juli tar på motsvarande sätt sikte på att hålla konsumentpriserna oförändrade när det nya jordbruksprisavtalet träder i kraft. Det går därför inte att i det fallet precisera det erforderliga beloppet innan jordbruksprisförhandlingarna är avslutade. Åtgärder av det här slaget har givetvis särskild betydelse i tider med snabba prisstegringar. Matprisstödet har ju också hela tiden varit kombinerat med ett prisstopp på de berörda viktiga baslivsmedlen. Nu har prisstoppet dessutom utvidgats till att gälla vissa andra varor, bl.a. byggnadsmaterial. I det fallet får dock åtgärderna en mera kortsiktig effekt, eftersom det rör sig om ett prisstopp i vanlig mening, och dispensmöjligheten måste självfallet komma till användning. Herr talman! Jag vill till sist säga ett par ord om en liten formulering i finansutskottets betänkande. Jag tänker på det avsnitt på s. 26 där man talar om tolvmånadersperioden april 1974 till mars 1975 vad avser matprisåtgärderna. Den formuleringen får inte förleda någon att tro att det nu aktuella matprisstödet skall upphöra med utgången av mars månad nästa år. Jag utgår som självklart från att regeringen när följdpropositionen framläggs för riksdagen kommer att på vanligt sätt anvisa medel för hela nästa budgetår.

Herr talman! Under de senaste åren har regeringen fört en framgångsrik ekonomisk politik. Sverige har klarat lågkonjunkturens svårigheter bättre än andra länder. Vi har haft liten arbetslöshet. Vi har inte besvärats av nämnvärda prisstegringar. Vår ekonomiska tillväxt har varit god. Folkflertalet har fått en betydande standardförbättring. Finns det någon i den här kammaren, herr talman, som skulle vilja påstå att det här är en riktig beskrivning av hur regeringen klarat den ekonomiska politiken under de senaste åren? Jag tror inte det finns en enda av kammarens ledamöter som är beredd att kliva upp och säga detta. Inte ens finansministern — och allra minst alla de medborgare som har levat i den verklighet som regeringens ekonomiska politik har skapat — torde vara redo att göra ett sådant erkännande. Hur har det varit i stället? Jo, konjunkturnedgången i Sverige har blivit djupare och mera långvarig än i flertalet andra länder. Den ekonomiska tillväxten låg väsentligt under Västeuropas genomsnitt. Hade vi kunnat hålla samma takt — jag har påmint om det här förut — som våra konkurrentländer under 1970-talet, skulle vi i dag ha kunnat förfoga över 15 000 miljoner kronor mera än vad vi nu kan göra. Vi har fått en betydligt högre arbetslöshet än någon gång under efterkrigstiden, ungefär två arbetslösa per ledig plats i stället för — som under 1960-talet — en och en halv eller två lediga platser per sökande. Arbetslösheten har drabbat nya grupper. Trots den inhemska stagnationen har priserna skjutit i höjden. Inte sedan Koreainflationens dagar har prisstegringarna varit så kraftiga. Och frågan är om vi inte i år kommer att överträffa Koreainflationen. Sverige har alltså drabbats av ekonomins engelska sjuka, av stagflation. Det skall gärna medges, att det finns länder vilkas ekonomi har brottats med ännu större svårigheter än i Sverige. Misslyckandena har där lett till regeringsskifte. Storbritannien med sina sedan lång tid tillbaka kroniska ekonomiska problem utgör, liksom Danmark, ett aktuellt exempel på detta. Men inte i något annat västerländskt industriland har regeringen haft så stora möjligheter att kontrollera ekonomin som i Sverige. Den offentliga sektorns sammanlagda inkomster uppgår till mer än halva bruttonationalprodukten. Genom AP-fonden behärskas halva kapitalmarknaden. Genom emissionskontroll och valutaoch kreditregleringar har regeringen ett avgörande inflytande — direkt eller indirekt — över kreditmarknaden i övrigt. Statens direktkontroll över näringslivet har steg för steg byggts ut. Genom en rik och växlande flora av bidrag och subventioner kan utvecklingen i vårt näringsliv påverkas. Begreppet myglingsekonomi, som finansministern tycker väldigt illa om, är inte min uppfinning — det vet finansministern — men rätt tolkat saknar det begreppet inte berättigande. Hela bostadssektorn har under decennier kontrollerats av statsmakterna. Vi har en skattebelastning som ligger på världstopp. Orsakerna till att de senaste årens ekonomiska politik varit så föga framgångsrik kan alltså inte rimligen vara att vår regering har saknat nödvändiga kontrolloch styrmedel. Misslyckandet måste ha berott på någonting annat — på att regeringen utnyttjat sina politiska möjligheter på ett felaktigt sätt. En känd ekonom har som bekant använt uttrycket ”pervers” i sin rubricering av regeringens stabiliseringspolitik under de senaste åren. Det finns mot den här bakgrunden anledning att påminna om att en enig demokratisk opposition under hela denna period anvisat andra vägar och lagt fram alternativa förslag, som syftat till att ge samhällsekonomin den stimulans som den behövde. Vid nio olika tillfällen under perioden sedan 1971 har denna opposition genom reservationer i riksdagens finansutskott lagt fram förslag till en aktiv och effektiv ekonomisk politik. Det var kommunisterna och socialdemokraterna som i skön gemenskap sade nej till de här kraven på kraftfulla stimulansåtgärder. Det var de som valde att i stället föra en politik som bara gjorde problemen värre. Det var de två partierna som fördubblade löneskatten i ett läge av hög arbetslöshet våren 1972. De föredrog att med AMS-åtgärder söka bot, när friställning redan blivit ett faktum, Om det är några som har påmint om det svenska skattesystemets starkt bidragande roll i den här negativa utvecklingen, så är det vi moderater. De orimligt höga marginaleffekterna har verkat återhållande på initiativ och nyskapande. De har samtidigt varit en starkt bidragande orsak till höga lönekrav — motiverade av i och för sig berättigade önskemål att kompensera inträffade prisstegringar. De har lett till att prisstegringsvågen har fått ytterligare kraft. Normalinkomsttagaren har under den här perioden — trots stora lönepåslag i kronor och ören räknat — inte fått någonting över av sin löneökning, när höjda skatter och stigande priser har tagit sitt. Detta orsakssammanhang har vi sedan länge påtalat, och till en början stod vi som bekant ensamma. I dag står vi inte längre ensamma i vår kritik av skattesystemet. Det vi sade för två tre år sedan talar i dag alla om. Inte bara skattebetalarna själva utan även fackliga företrädare har öppet erkänt skatteutvecklingens obönhörliga och förödande logik. ”Avtalsarbetet som en väg till standardförbättring håller på att tunnas ut” — förklarade LO-chefen nyligen i intervju i Veckans Affärer. Och han tillade att ”politikerna måste föra en sådan ekonomisk och social politik, att löntagarna får utrymme att avtalsvägen förbättra sin standard”. Utan den utlovade skattesänkningen för nästa år ”skulle vi inte heller då kunna föra en lönerörelse”. I en annan, något senare, intervju understryker LO-chefen att skatteskalorna är för höga ”för folk med vanliga inkomster” och gör dessutom gällande att dagens arbetsgivarskatt inte är ”någon bra väg”. Hans slutsatser är som hämtade ur de senaste årens moderata motioner. Den tyngsta efterfrågefaktorn i vår svenska ekonomi är de enskilda människornas konsumtion, och konsumtionsmöjligheterna avgörs i sin tur av skattebelastningen. Mellan efterfrågan och sysselsättningen föreligger också ett direkt samband. Om lönerna skall kunna ökas, måste produktiviteten öka. Men om produktiviteten ökar utan en motsvarande ökning av efterfrågan, blir resultatet obönhörligen arbetslöshet, eftersom det i ett sådant läge krävs färre människor för att klara en oförändrad produktion. Man har som bekant räknat med att en årlig volymökning av mellan 5 och 10 procent skulle behövas för att ge täckning för den ökande kostnadsbelastningen. De senaste årens låga privata konsumtion — som till stor del beror på det orimliga skattesystemet — utgör alltså en av förklaringarna till våra arbetslöshetsproblem. Vår ekonomi brottas dessutom med långsiktiga problem, som delvis sammanhänger med det av socialdemokraterna högt älskade begreppet ”det starka samhället”. Den offentliga sektorn har växt alltför snabbt — jag vet inte hur många gånger jag har tjatat om det. Stat och kommun har alltför fort rest nya krav på skatteinkomster och på att få förfoga över en växande andel av våra gemensamma resurser. Tendensen från mitten av 1960-talet och fram till nu är alldeles klar. Men om vi ser framåt och drar ut de senaste årens utvecklingslinjer några tiotal år — exempelvis fram till 1984 eller 1990 — blir resultatet rätt skrämmande. Det offentligas inkomster motsvarar i dag något mera än halva vår samlade produktion. År 1984 skulle andelen ha stigit till 62 procent och sex år därefter till 70 procent. I dag betalar normalinkomsttagaren — och till den gruppen hör som bekant större delen av den arbetande befolkningen — omkring 60 procent av sin inkomst i skatt. Jag medräknar då de indirekta skatterna och tar också upp arbetsgivaravgifter och arbetsgivarnas sociala kostnader som en del av lönen, vilket faktiskt blir allt nödvändigare ju längre diskussionen går om att föra över skatt från enskilda — och därmed eljest förväntade lönestegringar — till produktionen. Det är ett logiskt riktigt betraktelse sätt. Om utvecklingen får fortsätta, kommer dessa 60 procent att år 1984 uppgå till 70 och 1990 till 80 procent av inkomsten. Dessa siffror visar vilken liten löneandel som den enskilde skulle få förfoga över om man tar hänsyn till hela den samlade ”lönekakan”. I detta räkneexempel förutsätts naturligtvis att en viss ökning av den privata konsumtionen måste ske även under kommande år. Men den ökningen blir beroende av olika slags sociala bidrag. Pengarna blir alltså bundna eller beroende på att olika villkor för bidragens lyftande fullgörs. Och pengarna blir dessutom ”dyrare”, eftersom ett ökat bidragssystem med nödvändighet förutsätter en växande byråkratisk administrativ apparat. Den enskilde blir därigenom mer och mer beroende av myndigheter. Valfriheten minskar. Men sannolikt, eller skall vi säga förhoppningsvis, kommer inte utvecklingen att följa denna trend. Den kommer att korrigeras, att läggas till rätta, därför att de enskilda medborgarna inte kommer att finna sig i att dessa ”visioner” förverkligas. Väljarna kommer att framtvinga en ny politik, som i ökad utsträckning tar hänsyn till deras individuella ekonomiska intressen, till deras egen valfrihet. Jag delar alltså helt LO-ekonomen Anders Leijons kategoriska konstaterande för någon tid sedan i tidskriften Fackföreningsrörelsen, att ”det inte kommer att vara möjligt att ändra skatterna i någon annan riktning än nedåt under de närmaste åren. Detta gäller oavsett hur man tar ut dem.” Det finns också andra skäl än hänsynen till den enskilde medborgaren som individ som nödvändiggör en inbromsning. Jag tror personligen helt enkelt inte att det är möjligt att inom ramen för vår svenska marknadsekonomi driva den offentliga sektorns utveckling — och jag syftar naturligtvis hela tiden på den offentliga sektorn ställd i relation till den enskilda, inte som en absolut komponent — mycket längre utan att hela vår ekonomis funktionsförmåga allvarligt rubbas. Dagens ekonomiska problem skulle mångdubblas, om denna utveckling fullföljdes. Tendenser i den här riktningen har emellertid redan gjort sig gällande. Investeringsutvecklingen i näringslivet har inte varit tillfredsställande. Nyföretagsamheten har varit utomordentligt låg och inte ens tillnärmelsevis motsvarat vad framtiden kräver. Delvis har detta berott på otillräcklig självfinansieringsförmåga, delvis på bristande optimism och framtidstro. 1965 uppgick de privata investeringarna utom bostäder till i runt tal 10,5 procent av bruttonationalprodukten. Åtta år senare var andelen något över 9 procent. Att våra exportföretag i år sålt över alla förväntningar, att konjunkturen i omvärlden skapat en efterfrågan och möjliggjort en prisutveckling, som ingen tidigare hade räknat med, ändrar inte på något sätt helhetsbilden av framtidsutsikterna. Mot denna bakgrund är de framtidsvisioner som vissa regeringsledamöter har ägnat sig åt under den senaste tiden oroande. I syfte att på längre sikt försöka råda bot på de allvarliga sysselsättningssvårigheter som man uppenbarligen förutser och som den egna politiken har medfört vänder dessa talesmän blickarna mot den offentliga sektorn. Jag menar att det är ansvarslöst att på detta sätt försöka intala människorna att det svenska folkhushållets framtida problem skall kunna lösas genom att vi tar ut en ännu större och växande andel av människornas inkomster till olika offentliga utgifter. Låt mig påminna om — jag tror att det kan vara värdefullt ibland att se tillbaka — att vi under 1960-talet inte hade några egentliga sysselsättningsproblem. För 1970 års långtidsutredning var det stora problemet bristen på arbetskraft. Sedan blev — som en följd av den politik som regeringen har fört — arbetslösheten det stora problemet. Skall den offentliga sektorn byggas ut — vilket i och för sig inte är osannolikt — måste detta förutsätta en motsvarande expansion också av den enskilda sektorn. Skall vi i Sverige solidariskt kunna lösa olika, angelägna trygghetsoch vårdproblem, då måste vi alltså genom ökad produktion och höjd produktivitet betala vad detta kostar. Att i debatten om framtidens sysselsättning helt lämna finansieringsfrågorna utanför analysen är, menar jag, oförsvarligt. Men alldeles oberoende av om våra skatter tas ut på vanligt sätt av den enskildes lön eller på den enskilde medborgarens konsumtion, eller om de förvandlas till arbetsgivaravgifter eller produktionsskatter, blir det ändå i sista hand den vanlige inkomsttagaren — eller skall vi säga den vanlige konsumenten — som måste betala vad det här kostar. Det går inte i längden att manipulera med formerna för skattens uttagning och därigenom försöka föra medborgarna bakom ljuset. En fri demokrati, där de enskilda medborgarna själva kräver och även väntas kunna utöva inflytande på den politiska och ekonomiska utvecklingen, förutsätter förmåga att klart överblicka hur de skilda individuella önskemålen gentemot samhället skall finansieras. Sambandet mellan en förmån och priset för denna förmån måste i en demokrati vara så påtagligt och klart att den som reser krav har klart för sig vad det kostar att tillgodose kraven.

Herr talman! Anledningen till vår opposition mot den hittillsvarande utgiftsoch skattepolitiken är inte bara att den hotar en sund ekonomisk utveckling, utan också att den riskerar att leda till vad somliga kallar för ett ”överhetssamhälle”, eller ett ”förmyndarsamhälle”. Den socialdemokratiska politiken leder till ett ökat beroende för den enskilde medborgaren, även om syftet säges vara — och ofta säkert också är — att ge individen ökad trygghet. En sådan trygghetssträvan, byggd på ett alltmera kollektivt fördelningssystem, går i längden knappast att förena med de krav på oberoende som i varje fall vi moderater reser och som för oss är en naturlig och självklar byggsten i ett fritt och demokratiskt samhälle. Det torde knappast komma som någon större överraskning, om jag säger att ett växande antal svenska medborgare i dag ifrågasätter det riktiga i att fortsätta en skattepolitik som lett till att medborgarna och inte minst barnfamiljerna och pensionärerna fått för litet pengar kvar att lösa sina försörjningsproblem med. Det är inte någon enda som har bestritt att vi alla har en solidarisk förpliktelse att hjälpa dem som har det svårt i samhället till rimlig standard och ge dem all den vård, det stöd och den hjälp de behöver. Härom, liksom om de konkreta åtgärder som vidtagits i detta syfte, har förelegat politisk enighet. Men det finns inget förnuft i att fullfölja en skattepolitik, som gör en oavlåtligt växande andel av befolkningen beroende av bidrag och offentligt stöd. En sådan politik begränsar medborgarnas valfrihet, gör dem beroende av administrativa beslut och av det byråkratiska systemets företrädare på skilda nivåer. Och att kalla de många hundratusentals människor, som protesterar mot de tankegångar som ligger bakom dessa tendenser i den socialdemokratiska politiken, för egoister är inte bara sakligt ogrundat, det är dessutom kränkande och förolämpande mot människor som strävar efter att göra rätt för sig, att göra en insats inte bara för sig och de sina utan också för det samhälle som de verkar i. Herr talman! Det är mot den allmänna bakgrund jag här redovisat som vi moderater har tagit ståndpunkt i finansutskottet. Vi har där fullföljt de strävanden som de tre icke-socialistiska partierna gjort till sina under de senaste åren, då dessa partiers företrädare gemensamt hävdat att allmänt verkande stimulansåtgärder bäst skulle gagna det svenska folkhushållet och de enskilda medborgarna. Socialdemokraterna har systematiskt arbetat med sina selektiva åtgärder, sina punktinsatser. De har successivt byggt ut bidragssystemet med nya inslag, som har höjt den totala utgiftsnivån och lett till krav på höjda skatter i framtiden. Den socialdemokratiska politiken har dessutom arbetat med riktade stödinsatser för olika slags investeringar eller till olika slags företag, vilka även de — i och för sig befogade insatser — har krävt en utbyggd fördelningsoch kontrollapparat och vidgade möjligheter att dirigera. Det är av samma skäl som vi nu motsätter oss en ytterligare utbyggnad av skattesubventioneringen av livsmedel. Det är inte konjunkturpolitik, och det hör inte hemma i ett stimulanspaket av detta slag. Jag tror dessutom inte att medborgarna har något emot att betala vad deras mat kostar, under förutsättning att skattepolitiken ger den enskilde tillräckligt mycket kvar efter skatt. Det är därför vi har förordat en rejäl sänkning av mervärdeskatten framför en utbyggd subventionering, som skattebetalarna ändå själva ytterst måste betala. Det förvånar mig att man inte från jordbrukarhåll har reagerat starkare mot den subventionslinje som jordbrukspolitiken nu tycks vara på väg in i. Vi har i Sverige under efterkrigstiden kunnat undvika uppslitande politiska strider om ersättningen till jordbruket. Jag tror att en viktig orsak är just den, att jordbrukarna fått sin betalning via priserna. Men om vi får ett system där jordbrukarna i stället skall få betalt över statsbudgeten, vågar jag förutspå att den dagen inte är alltför avlägsen, då det kommer att stå strid i denna kammare om de miljardbelopp som det kommer att bli fråga om. Jag tror inte att jordbruket har något att vinna på en utveckling som fortsätter åt det hållet. Det förslag som socialdemokraterna i år så småningom tvingades lägga fram — sedan oppositionen tagit initiativet och i början av riksdagen presenterat sina förslag till stimulansåtgärder — var utformat på principiellt samma sätt som tidigare. Bortsett från det angelägna och av inflationen betingade bidraget till barnfamiljer och pensionärer, har vi moderater motsatt oss regeringens uppläggning. Vi har vidhållit kravet på en ordentlig, allmänt utformad stimulanspolitik. En starkt bidragande orsak till detta ställningstagande har, herr talman, också varit den allmänna grundsyn på det politiska läget efter valet som vi har företrätt och som vi fortsätter att hävda. Vi har den uppfattningen att en av orsakerna till att så många väljare i valet gav uttryck åt sitt förtroende för de demokratiska oppositionspartierna var önskemålet att försätta den socialdemokratiska regeringen i minoritet och att ge Sverige en bättre regering. Detta önskemål har vi ansett det vara vår skyldighet att lägga till grund för vårt politiska handlande här i riksdagen.

Det kan inte rimligen åvila en opposition att genom uppoffringar försöka rädda regeringen från voteringseller lotterinederlag i riksdagen. Om någon skall göra uppoffringar måste det vara minoritetsregeringen. Och vill regeringen inte göra det, inte anpassa sig efter det politiska läget, då bör regeringen självfallet dra konsekvenserna av det och avgå. Så skall det parlamentariska livet fungera, och så fungerar det som bekant i andra parlament. Denna politiska grundsyn utgör alltså en av anledningarna till att vi ställt oss vid sidan av den uppgörelse som socialdemokraterna, centern och folkpartiet träffat. Vi kritiserar inte gärna de två senare partierna. De har säkert sina bevekelsegrunder för sitt handlande. Vi betraktar samarbetet mellan de demokratiska oppositionspartierna som ett givet villkor för att bringa den socialdemokratiska regeringen på fall. Vi har alltid varit och är fortfarande beredda att förhandla med de övriga demokratiska oppositionspartierna i olika frågor, om vi därigenom kan bidra till att förstärka trovärdigheten för ett gemensamt borgerligt uppträdande och en framtida borgerlig regering. Vi har visat att vi är beredda att i olika sammanhang göra avsteg från vår egen politik till förmån för den samlade borgerligheten. Men denna strävan att förhandla sig fram till en gemensam politik kan inte rimligen omfatta även den socialdemokrati, gentemot vilken vi ser som en av våra allra viktigaste uppgifter att bedriva opposition. Trepartisamarbete är vi moderater alltid beredda att medverka i — däremot icke i ett fyrpartisamarbete i andra frågor än sådana, där vi bedömer att ett gemensamt uppträdande av de demokratiska partierna är önskvärt eller nödvändigt för vårt lands bästa. I verkligt stora frågor är vi alltså givetvis beredda till det. Det här innebär inte att vi gör den politiska striden till något slags självändamål. Men jag kan icke dela herr Ekströms uppfattning, som han hävdade från talarstolen för en stund sedan, att det är ”en styrka för det svenska parlamentariska systemet” att man nu gjort upp i finansut skottet. Herr Ekström må naturligtvis ha vilken uppfattning som helst, men jag kan inte förstå honom. Jag tycker tvärtom att det som hänt inte är en styrka för det parlamentariska systemet och att det borde skapa stora bekymmer inte minst för socialdemokraterna själva. Men det är deras eget problem. Vi skall inte glömma bort att regeringspartiets företrädare under en lång tid förklarat att en sänkning av mervärdeskatten i konjunkturstimulerande syfte var både principiellt och sakligt helt felaktig. Man har gjort allt vad man kunnat för att sprida den uppfattningen bland sina medlemmar, bland sina väljare och inom hela svenska folket. Men sedan, när man väl vunnit spridning för sin principiella inställning, träffar man en uppgörelse som innebär att man använder just den metod som man anser förkastlig. Vad skall väljarna tro på när man gör sådana här helomvändningar — som jag kallar dem, för att inte använda lantbrukets terminologi? Vi kan avläsa en del av reaktionerna i den socialdemokratiska pressen, och jag tror mer på dem än på den deklaration om det berättigade i handlandet som herr Ekström gjorde. Om tillvägagångssättet verkligen är en sådan styrka för det parlamentariska systemet som herr Ekström hävdar skulle alltså den socialdemokratiska regeringen i fortsättningen arbeta efter samma principer som nu: efter att först ha utdömt ett visst förfarande godtager man det sedan i riksdagen. Jag tror inte att det är nyttigt för svenskt politiskt liv att göra på det sättet. Vi skall vårda det förtroende som vi måste ha för att kunna bedriva vår verksamhet här i riksdagen. Till sist, herr talman — varje demokrati, och naturligtvis även vår, förutsätter en fungerande och effektiv opposition. Hela det parlamentariska systemet bygger på det. Vårt lands demokratiska opposition har mötts med ett ökat gensvar från de enskilda människornas — väljarnas — sida. Den socialdemokrati som vi efter måttet av vår förmåga sökt förpassa från regeringsmakten har under de senaste åren drabbats av så kraftiga förluster att de marginaler som nu står till förfogande är mycket begränsade. Man kan i dag faktiskt ifrågasätta socialdemokratins moraliska rätt att regera landet. I den situationen finns det ingen anledning att vika undan. En opposition som varit så framgångsrik som vår är skyldig att fortsätta det arbete som lett till att stödet från väljarnas sida har ökat. För oss moderater är det alltså självklart att här i riksdagen fullfölja den politik som vårt parti gick till val på.

Herr talman! Jag tror inte att väggarna bågnade av de trumpetstötar som herr Bohman slutade med. Det kunde väl finnas skäl att fånga upp en och annan av dem. Jag skall bara notera meddelandet att herr Bohman avser att blåsa till strid för högprislinjen när det gäller de dagliga livsmedlen — ett meddelande som får tala för sig självt. Jag noterar också att han slutade med att understryka det självklara i att man fullföljer den politik som det egna partiet gått till val på. Detta är en självklarhet — men det gäller att fullfölja den inte bara i ord utan också i handling. Vi från folkpariet gick till val på parollen att det måste löna sig att arbeta, och vi åskådliggjorde den tesen med att visa hur orimliga marginaleffekterna är för människor i vanliga inkomstlägen. Om några månader kommer riksdagen att med en ganska bred enighet kunna rösta igenom ett utredningsförslag just om att ta bort de orimliga marginaleffekterna, som har gjort att det inte lönar sig att arbeta. Vi gick till val på trygghet i jobbet. Nu arbetar riksdagens inrikesutskott med förslag i sysselsättningsfrågorna, och ett krav på beslut redan i år om en arbetslöshetsförsäkring för alla kan beslutas här i kammaren om några veckor. Vi gick till val på att stimulera svensk ekonomi genom en rörlig finanspolitik, bl.a. med en sänkning av momsen. Det beslutet bör kunna fattas här i dag. Det här är uttryck för att den parlamentariska situationen som väljarna skapade på valdagen den 16 september 1973 — och som naturligtvis från många utgångspunkter inte var bra — ändå kan hanteras så, att det väljarna lyssnade till i valrörelsen kan förvandlas från argument till handling på ganska kort tid. Detta fordrar en kort historik. Får jag påminna om att det var rätt många som sade sig att 1974 väl ändå måste bli ett bra år. Efter alla vedermödor och besvikelser under åren 1971 och 1972 hade ju ändå ett och annat börjat rätta till sig under år 1973. Exporten sköt fart. Vi fick en välkommen förstärkning av handelsbalansen. Arbetslösheten, som hade slagit svåra rekord under 1971 och 1972, upphörde att öka och visade tecken att vissa månader vika nedåt. När sedan den högkonjunktur som vi hade känning av på exportsidan nådde hemmamarknaden skulle väl ändå de värsta problemen vara förbi. Vi skulle få ett andrum och kunna ta itu med de problem för den fulla sysselsättningen på längre sikt som vi såg så tydliga spår av och som måste lösas. Högkonjunkturen under slutet av 1973 och under 1974 skulle ge Sverige både tid och resurser för det arbetet. — Så såg förhoppningarna ut. Men det gick inte så. Den efterlängtade högkonjunkturen, som hade kunnat dra en barmhärtighetens slöja över misslyckandena på konjunkturpolitikens område under början av 1970-talet, knäcktes redan i sin början. Därför var läget när den nya riksdagen samlades inte bara mandatmässigt utan också ekonomiskt krångligt. Hur länge skulle den uppflammade oljekrisen vara? Vilka möjligheter hade industrin att hålla uppe produktionen? Hur skulle konsumenterna reagera på den krisstämning som började breda ut sig? Hur skulle den pågående avtalsrörelsen avlöpa? Det var en hel del som var osäkert, och det var svårt att skaffa sig en välgrundad uppfattning. Men signalerna från en rad ekonomiska bedömare blev så småningom allt tydligare: Priserna skulle komma att skjuta i höjden under året — det skulle bli det allt överskuggande problemet. Efterfrågan skulle ligga en bra bit under utbudet. De uppåtgående konjunkturerna hade fått sig en knäck. Om detta var ekonomerna ganska ense. Regeringen hade litet svårt att uppfatta signalerna. När finansplanen lades på riksdagens bord befanns det att man inte hade förmått eller velat samla ihop intrycken till slutsatser. Redogörelsen för problemen var nog korrekt och ganska fullständig, men de slutsatser som alla väntade på uteblev. Man var ”genuint” osäker, sade regeringen. Vi trodde på det, även om det var litet svårt att föreställa sig finansminister Sträng i rollen som genuint osäker — det är ju inte precis den roll som han har velat framträda i. För oss var dock en sak klar redan i januari: eftersom det mesta pekade på att efterfrågan så småningom skulle sjunka till följd av prisstegringar, måste snabba motåtgärder sättas in. Kardinalfelet med svensk konjunkturpolitik har ju varit att man väntat för länge både med att stimulera och med att dämpa konjunkturen. För oss var det oacceptabelt att de stigande oljepriserna skulle betalas med högre arbetslöshet och försämringar för de enskilda människorna. Folk måste, trots de högre priserna, också i fortsättningen få råd att köpa vad de anser sig behöva. Det var utgångspunkten. Med dessa föresatser krävde jag vid riksdagens början breda stimulansåtgärder. Sänkning av momsen under en begränsad tid var ett av huvudkraven. Vi har under många år från folkpartiet drivit tanken att den indirekta skatten skall användas i syfte att jämna ut svackor i efterfrågan. Det är den effektivaste vägen att snabbt hålla uppe eller dämpa efterfrågan. Men då måste momsen vid behov kunna sänkas, inte bara höjas. Nu gällde det närmast vilken storlek en sänkning av mervärdeskatten borde ha för att ge erforderlig effekt. Vi stannade i folkpartiets och centerns gemensamma motion för 5 procent och markerade i samma motion att 3 procent var den minsta sänkning som borde komma i fråga för att effekten skulle bli märkbar. Därutöver föreslog vi att barnfamiljer och pensionärer skulle tillföras extra kassaförstärkningar. Bidrag till företag som passar på att ställa om tekniken till energisnålare varianter borde också ingå. Vi fann det värdefullt att centern anslöt sig till det krav på momssänkning som vi först hade tagit upp, och vi markerade tillsammans att mittenpartierna hoppades på en bred uppslutning kring de här förslagen. Så kom — sedan avtalsförhandlingarna hade slutförts, sedan motionstiden hade gått ut och sedan bensinransoneringen hade upphört — regeringens variant på stimulansåtgärder. Vi kände igen mycket från mittenmotionen. Men förslag om momssänkning saknades. Omfattningen av åtgärderna var enligt vår mening för begränsad. Den svarade inte mot exempelvis de 4 miljarder kronor som hushåll och företag fått i ökad belastning, i minskad köpkraft, genom oljeprisstegringarna. Det fanns, tyckte vi, ändå en möjlighet att lägga samman olika förslag när nu finansutskottet hade fått dem på bordet. Med den målsättning vi hade — att hushållen snabbt skulle få den hjälp mot prisstegringarna som de behövde och att detta så långt möjligt skulle ske på de vägar vi föreslagit — var det självklart att utskottsarbetet måste få formen av förhandlingar. Vägen genom ett eventuellt nyval kunde på ett oacceptabelt sätt ha försenat den nödvändiga satsningen, och säkerheten att den vägen nå resultat var begränsad. Demonstrationspolitik har varken den enskilde eller landets ekonomi någon nytta av i sådana här lägen. Nu finns finansutskottets förslag på riksdagens bord. Resultatet står vi för. Barnfamiljerna får ett extra barnbidrag. Pensionärerna får ett extra pensionstillskott. Sammanlagt 1,5 miljarder kronor förs ut i marknaden tack vare sänkningen av momsen med 3 procent under cirka ett halvt år. För en vanlig tvåbarnsfamilj betyder det att hushållskassan under den här tiden drygas ut med mellan 300 och 400 kronor. Omsättningen i butikerna bör kunna stiga med inemot 1,5 miljarder, eftersom inte en enda krona av denna stimulans utlöses om det inte sker genom köp. Tillsammantaget står — utöver vad avtalsrörelsen förde med sig — 4 miljarder till buds på marknaden. Det är 1 200 miljoner kronor mer än vad regeringen föreslog när den sent omsider lade sin lilla finansplan på dagen för den allmänpolitiska debatten. Om den större ramen blev det alltså så småningom enighet mellan tre partier i finansutskottet. Bakom den enigheten måste rimligen ligga ett farväl för alltid till finansminister Thorssons trista och felaktiga teorier från 1920-talet som gått igenom även på senare år och spökat till och med i det nya riksdagshuset. Denne annars så förträfflige man levde i den falska tron att staten skall dra åt svångremmen, när tiderna ser ut att bli sämre framöver. Att ta in mer pengar till staten och skära ner de offentliga utgifterna just då, det var hans medicin. Och ibland har man undrat om namnet på finansministern bara var Thorsson; då och då har det låtit som om herr Sträng varit inne på samma tankegångar. Redan 1930-talet underkände den medicinen. Man kom till insikten att generella stimulanser och uppsökande, selektiva stimulanser måste gå hand i hand. Socialdemokraterna har ibland stångats för att slippa de generella åtgärderna, i varje fall när det är fråga om stimulanser i form av skattesänkningar. Det är därför som det har blivit nödvändigt att någon gång komma ur den onda cirkeln, så att momsen längre framöver i lägen då man behöver bromsa kan höjas, men då från en lägre procentnivå än från den höga där vi hittills har befunnit oss. Att striden för den rörliga finanspolitiken den här gången kom att gälla den formella procentsatsen för momsen har en del utnyttjat för att kalla förhandlingarna ett schackrande. Att veckoköpsnotan i butikskassan automatiskt sjunker för kunden från 117:65 kronor till 113:64, alltså med mer än 4 kronor, framställs som ointressant. Att normalfamiljen får mellan 300 och 400 kronor mer att röra sig med i sin hushållskassa förtigs. Att svensk hemmamarknadsindustri får det lättare att anställa folk för att producera just dessa varor struntar man i sin bevisföring i. Det här förtalet kommer i en del fall från folk som annars angriper oss för att bara prata och inte göra något för att förbättra det vanliga hushållets ekonomi. Det är samma kritiker som först klandrar oss för att bara prata, som sedan går över till att klandra oss för att vi är förhandlingsvilliga och som till sist påstår att det är de själva som vill skydda Sverige från att politiken skall bli föraktad. Det är en handske som jag gärna tar upp och kastar tillbaka. Mitt svar är: Det finns lägen när respekten för det politiska arbetet hålls bäst uppe med hårda argument och ordstrider, och dessa kan sluta med ett nyval — det håller jag helt med herr Fälldin om. Det finns andra lägen — och dit hör Sveriges ekonomi vintern, våren och sommaren 1974 — då praktiskt säkra resultat kan nås endast genom förhandling. Jag är övertygad om att de flesta — löntagare, konsumenter och företagare — anser det vara naturligt att politiska partier skall kunna komma överens när det krävs för att förstärka hushållsbudgeten och rädda sysselsättningen. Det är viktigare än att vissa andra människor — välplacerade i den offentliga debattens skrivbordslådor — alltid vill se politiken som ett spel. Det är de som kallat förhandling och kompromiss för ett narrspel som i själva verket bedriver sitt eget narrspel när de låtsas att det är de och inte vi som strider för att politiken skall tas på allvar. Endast under en förutsättning kunde förhandlingarna ha gått över i något som med rätta hade kunnat kallas schackrande. Det hade varit om vi gått över gränsen för vad vi själva ansett sakligt riktigt. Folkpartiet och centern angav i den gemensamma motionen klart och tydligt att en meningsfull momssänkning till 3 procent är möjlig. Under den gränsen vägrade vi att gå, därför att vi klart sagt ut att det skulle ha betytt ett brott mot vår egen övertygelse. Det fula i svensk politik hände inte vid eller kring förhandlingsbordet i februari 1974. Det fula hände i de hycklande kommentarerna, i skvallret och förtalet. Man kan ha viss förståelse för att de här i kammaren som står vid sidan av beslutet finner de här rönnbären sura. Men den sura rönnbärssmaken är i alla fall långt friskare än den unkna låtsasomsorgen om riksdagsarbetets anseende som förekommit i en del andra kommentarer. Folkpartiet har länge arbetat för att få förståelse för att momsen skall användas som finanspolitiskt instrument — att den skall kunna sänkas, inte bara höjas. Nu har vi fått förståelse för det. Det är vi glada för. Vi ser det som en framgång för en central tanke i folkpartiets ekonomiska politik. I den begränsade meningen är den här dagen rent av litet historisk. Överenskommelsen i finansutskottet garanterar att ekonomin får sin stimulans redan under det närmaste halvåret. Utan uppgörelsen hade vi haft ett sämre utgångsläge för att angripa de långsiktiga sysselsättningsproblemen. Vi vet inte för hur många sysselsättningen säkras genom uppgörelsen, men att effekterna av att ingenting göra hade blivit risk för ökad arbetslöshet — det är också en självklarhet. I sin ekonomiska översikt säger t.ex. TCO att en ökning av arbetslösheten med 15 000-20 000 under år 1974 skulle ha varit sannolik om inte stimuleringsåtgärder satts in. Vad vi nu enats om är en temporär åtgärd. Det finns inslag som är avsedda för stadigvarande bruk. — Jag tänker på bidrag till industrin för att ställa om till energisnålare processer. Men det är självklart att det är åtgärder av en helt annan typ som behövs för att klara den fulla sysselsättningen för 1970 och 1980-talen. Det är med odelad glädje jag ser hur det socialdemokratiska partiet nu engagerar sig i den här frågan. Vid en särskild konferens i nästa vecka inbjuder man alla intresserade att lyssna till den egna uppläggningen. Så sent som för ett år sedan förnekade man att det fanns behov av att sätta i gång just det arbetet. Man avslog folkpartiets krav på just en sådan sysselsättningsutredning. Man hade uppenbarligen inte helt blivit på det klara med hur djupgående sysselsättningsproblemen var. Från folkpartiet kommer vi att kasta oss in i det arbetet med entusiasm men också med bestämda avsikter. Räddningen för den fulla sysselsättningen ligger inte i mer centralstyrning och planhushållning. För att klara den fulla sysselsättningen måste vi ta till vara den initiativkraft och den uppfinningsrikedom som finns i svenskt näringsliv både bland företagare och anställda. Den kraftkällan kan man aldrig flytta över till kanslihus eller industriverk. Därför måste beslutsfattandet ligga kvar ute i företagen. Därför är stödet till nyföretagandet så viktigt. Därför måste vi ha ett förtroendefullt samarbete mellan staten och näringslivet. Vi måste bryta den clinch som sedan några år har rått här. Staten skall ha sin uppgift att dra upp ramarna för verksamheten genom lagstiftning och skattesystem men inom dessa ramar skall besluten kunna fattas självständigt, och i det beslutsfattandet skall de anställda i företagen ha sitt medbestämmande. Men det är just i sin egenskap av anställda, och då skall inte den beslutsrätten gå omvägen genom kanslihuset. Därför fäster vi stor vikt vid att frågan om de anställdas rätt att få del i företagens kapitaltillväxt kan lösas. Det är mycket viktigare ur företagsdemokratisk synvinkel än andra förslag som blåses upp och ges en felaktig beskrivning, t.ex. aktieköpen med AP-pengar. Den fulla sysselsättningen skall alltså klaras med bibehållande av den svenska blandekonomiska modellen. Den behöver utvecklas och förbättras, men den får inte gröpas ur. Det är det som sysselsättningsutredningen skall ha som en av sina förutsättningar. Då får inte avvägningen mellan jobben i olika branscher eller olika sektorer betraktas som något lagbundet därför att man kunnat dra vissa slutsatser om utvecklingen tidigare här i landet och andra länder. Vi kan inte gå in i arbetet för sysselsättningsplanen med sådana förutbestämda meningar. Det får inte finnas något ödesbestämt i förutsägelserna om hur många som skall kunna vara sysselsatta på industrisidan. Det här är tvärtom i hög grad fråga om politisk vilja. När vi skall skapa de hundratusentals nya arbetstillfällena, då måste människornas klart redovisade behov vara en av de grundläggande förutsättningarna. Då kommer det av sig självt att bli en kraftig ökning på vård, omsorg och utbildning, men det är i och för sig inte något skenändamål, utan det är verkligen att gå behoven till mötes. De unga människorna vill arbeta på de områdena. En dyster bakgrund till strävan från vår sida är den ständigt högre arbetslöshetsnivån. Det fanns som alla minns en viss arbetslöshet även under de bästa åren på 1960-talet. Även om vi tar oss tillbaka till sysselsättning på den nivån, och det skall vi, kommer det alltid att finnas behov av en grundtrygghet för den som inte omedelbart får ett nytt jobb eller söker sitt första arbete. Det var under 1960-talet med den mindre arbetslöshet som då rådde som folkpartiet började driva kravet på en allmän arbetslöshetsförsäkring. Det hade sin styrka redan då men det har ökat med de unga människornas erfarenhet från senare års svårigheter att få jobb. Det är helt oacceptabelt att i en arbetskraft på 4 miljoner ca 1,5 miljoner människor skall stå utanför den grundtryggheten. Alla människor skall ha rätt till samma solidariska grundtrygghet vid arbetslöshet som man har nu när man är sjuk eller blir gammal. Vi menar att detta brådskar. Jag tror t.ex. att de unga värnpliktiga som nu rycker ut och som känner stor oro för den första tidens eventuella arbetslöshet inte kan acceptera ett dröjsmål. En islossning tycktes för några veckor sedan vara på gång inom socialdemokratin, men så har det tydligen kärvat till sig igen. Ett beslut om en allmän arbetslöshetsförsäkring menar vi i folkpartiet är så viktigt att vi satt det högst på vår reformlista för 1974. Men vi kan ändå konstatera att trots att det kärvat är uppslutningen kring vårt krav om ett principbeslut i år så pass stort att väl bara lotten här i kammaren ser ut att kunna stoppa det. Om det nu skall vara den ”lott” som socialdemokraterna vill tilldela den här stora trygghetsfrågan. Herr talman! Vi lär inte få något nytt tillfälle att i kammaren ta upp sysselsättningen och arbetslösheten innan den stora utredningen tillsatts och innan positionerna låsts i fråga om arbetslöshetsförsäkringen. Därför har jag nu velat betona hur avgörande för oss detta är med sysselsättning för alla och arbetslöshetsförsäkring för alla. Undantag, skenlösningar och reträtter måste te sig särskilt motbjudande för dem som i sin egen vardag har drabbats av hur svårt det är att få ett jobb och — när man inte får det — saknar skydd i arbetslöshetsförsäkringen. Förr i världen var det liksom en sport inom socialdemokratin att håna folkpartiet för att vi inte skulle våga ta del i kampen mot arbetslösheten. Länge hängde man i träden lösryckta, förvanskade och ibland helt godtyckligt valda påståenden att vi skulle aktivt verka för en viss procent arbetslösa. Den kampanjen har i stort sett upphört, men då och då dyker sådana onda röster upp ur det förgångna. Det finns faktiskt även på regeringssidan goda röster från förr att lyssna till och som tål att höras år 1974. Jag vill påminna om hur Tage Erlander har beskrivit sin kamp för trygghetsgarantierna. Felet med arbetslöshetsförsäkringen var, skrev han, att den inte omfattade alla. Och hans läromästare Gustav Möller hade en ännu storslagnare syn: ”— — — den som säger att det är omöjligt att ge alla arbetsvilliga sysselsättning — — —, den har i själva verket avgivit mänsklighetens bankruttförklaring”. Är det för storslaget sagt för att kunna upprepas från regeringsbänken i dag?

Herr talman! Vår debatt i dag skall gälla ekonomisk politik, men man har ett intryck av att den hellre kan betecknas som politisk ekonomi — detta uttryck då inte använt i den goda klassiska betydelsen. Vad jag avser är naturligtvis att motiven för det majoritetsförslag som nu föreligger från finansutskottet mera har varit politiska hänsynstaganden än ekonomiska. Nyckelorden är härvid vad som står att läsa i utskottets betänkande på s. 25: ”Fördelarna med den här föreslagna kombinationen av åtgärder är enligt finansutskottets sätt att se uppenbara. Härigenom möjliggörs en omedelbar och i tiden begränsad stimulans av den privata konsumtionen. Genom att åtgärden är tidsbegränsad upprätthålls en hög handlingsberedskap inom den ekonomiska politiken. Förslagen får en bred parlamentarisk förankring, som underlättar deras genom förande.” Herr talman! Jag avslöjar väl inga statshemligheter när jag berättar att i den första skrivningen i utskottets betänkande så anfördes det politiska motivet främst bland skälen. Och där borde det ju i ärlighetens namn också stå. Finansutskottet skriver att den här kombinationen av socialdemokratiska och borgerliga förslag enligt utskottets sätt att se har fördelar som är uppenbara. Ordet uppenbar bör understrykas. Det betyder enligt ordböckerna att en sak är så klar att meningen genast inses. Efter allt vad som föregått beslutet i finansutskottet har den citerade satsen en hög kvalitet av självironi. Den 30 januari 1974 — för sex veckor sedan — utspelades den allmänpolitiska debatten här i riksdagen. Finansminister Sträng utvecklade, vältalig som vanligt, regeringens syn på det ekonomiska läget och på den ekonomiska politiken. Han berörde också de borgerliga partiernas förslag om en tillfällig sänkning av mervärdeskatten på alla varor, Jag skall inte göra några långa citat — den intresserade hänvisas till protokollet. Men en liten sammanfattning kan vara nyttig som påminnelse, allra helst som finansministerns åsikter i denna sak föreföll — och fortfarande förefaller — mycket kloka.

Sådan var alltså regeringens bedömning den 30 januari — för sex veckor sedan. Vad har inträffat under mellantiden? Om vi börjar med politiken — har det parlamentariska läget förändrats? Nej, i varje fall formellt är riksdagens sammansättning densamma nu som i januari. Vad har hänt på den ekonomiska fronten? Har där skett förändringar som motiverar att de borgerliga partiernas förslag skall läggas ovanpå regeringens förslag, vilket regeringen hårt kritiserade i januari? Vad som hänt är ju att läget när det gäller oljeförsörjningen blivit mindre besvärligt än det var vid tidpunkten för den allmänpolitiska debatten. Några avgörande skäl på det ekonomiska området som kan motivera regeringens ändrade inställning är det svårt att finna. Jag vill öppet ställa frågan till finansministern: Är herr Sträng verkligen tillfredsställd med det här innehållet i uppgörelsen med de båda borgerliga mittenpartierna? Är det enligt finansministerns mening — han brukar ju säga den rakt ut här i kammaren — en god ekonomisk politik som där utformas? Enligt vår mening har regeringens s.k. paket i propositionen 25 försämrats genom att det kombinerats med det borgerliga förslaget om en tillfällig sänkning av mervärdeskatten över hela fältet. Regeringens förslag hade en klar inriktning på bestämda grupper och på bestämda områden, som gjorde att det kunde stödjas även om det enligt vår uppfattning inte var tillfredsställande. Kombinationen med de borgerliga partiernas förslag innebär att det hela får, som finansministern sade den 30 januari, ett antisocialt innehåll. De grupper som har gott om pengar kan utnyttja det här realisationserbjudandet under fem och en halv månader för att köpa dyrbara varor till ett lägre pris än dessa annars skulle ha betingat, de som inte har större inkomster än som räcker till livets nödtorft kan inte dra samma fördel av regeringens och de borgerliga partiernas sammanslagna s.k. stimulanspaket. När regeringen fann att den ville öka på den summa som skulle fördelas till olika ändamål med 1 200 miljoner kronor hade det varit bättre att använda dessa pengar till en sänkning av livsmedelspriserna. Det hade på ett helt annat sätt varit till fördel för barnfamiljerna, folkpensionärerna, låginkomsttagarna i allmänhet. Det är svårt att förstå varför regeringen utifrån sina ståndpunkter inte kunde acceptera detta förslag, som ställdes av vänsterpartiet kommunisterna, utan i stället valde den tillfälliga sänkning av mervärdeskatten som de borgerliga partierna kräver. I varje fall kan valet inte ha bestämts av hänsyn till de sociala grupper som socialdemokratin traditionellt vill representera. Regeringen valde ett samarbete med de borgerliga mittenpartierna och i realiteten också med moderata samlingspartiet i stället för en samverkan inom arbetarrörelsen. Den gjorde precis det som Landsorganisationens ordförande Gunnar Nilsson varnade den för att göra i det läge som uppstått efter valet. De borgerliga partierna är inte dummare än att de kommer att fortsätta sin utpressningspolitik. Aptiten växer som bekant medan man äter, De borgerliga partierna har lyckats när de första gången satte hårt mot hårt. Regeringen föll undan. Det har inte skapat någon entusiasm ute i den egna rörelsen. De många människor som i valet i september 1973 stödde det socialdemokratiska partiet gjorde det knappast därför att de önskade en borgerlig politik. I så fall kunde de ju ha röstat direkt med de borgerliga partierna. Men nu förklarar socialdemokraternas och de borgerliga mittenpartiernas representanter i finansutskottet att de har precis samma uppfattning ”beträffande den ekonomiska politiken samt omfattningen och utformningen av de ekonomisk-politiska åtgärderna”. Och det är socialdemokraterna som gått med på de borgerligas krav om en tillfällig sänkning av mervärdeskatten, inte de borgerliga som gått med på socialdemokraternas krav att inte göra denna tillfälliga sänkning. En gemensam syn på den ekonomiska politiken — det är mycket det. Samverkan mellan socialdemokraterna och de borgerliga partierna har redan gått långt. Man kan ju jämföra dagens politiska konstellation och ekonomiska debatt med de finanspolitiska debatterna från åren 1971, 1972 och 1973 för att se hur den politiska viljan förändrat inriktning. Även effektiviteten i socialdemokraternas och de borgerliga mittenpartiernas gemensamma förslag måste starkt ifrågasättas. Prisstegringen per kvartal beräknas i år komma att uppgå till ca 3 procent. Under det närmaste halvåret kan man alltså befara en prisstegring med 6 procent. Trots sänkningen av momsen kommer således priserna den 15 september att vara väsentligt högre än för närvarande. Och så kommer då prischocken den 16 september, när momsen skall höjas till sitt gamla läge. Det blir säkert inte roligt att heta vare sig Fälldin, Helén, Palme eller Sträng den dagen. De åtgärder som föreslås av regeringen och dess stödpartier — jag ber om ursäkt, det är kanske fel uttryck, det kan vara tvärtom — kallas ibland stimulanspaket, ibland talar man om behovet av expansiva åtgärder. Vpk har ingenting emot en höjning av barnbidragen och folkpensionerna. Tvärtom har vi länge krävt att folkpensioner och barnbidrag skall kraftigt höjas för att ge pensionärerna och barnfamiljerna en bättre standard. Vi är emellertid kritiska mot att regeringen bara vill ge tillfälliga bidrag till dessa grupper. Vi kräver en bestående höjning och en standardsäkring genom att barnbidragen indexregleras. Detta krav ställdes även av de bägge mittenpartierna, men de har nu sprungit ifrån det. Vpk har heller ingenting emot att matpriserna hålls nere. Tvärtom har detta varit ett av våra politiska huvudkrav under de senaste åren. Vad som nu gjorts i denna riktning betraktar vi som en delseger för våra krav och för den starka folkopinion som stöder dem. Men man måste gå vidare och genom föra den åtgärd som radikalt sänker matpriserna, nämligen helt slopa moms på maten. Denna skatteoch prissänkning för folkflertalet bör finansieras genom skärpta skatter på stora förmögenheter och arv, bolagsvinster, spekulationsvinster m.m. Kampen måste alltid föras för en förbättring av de eftersatta folkgruppernas villkor. Den gäller högre löner och folkpensioner, den gäller lägre priser, den gäller en demokratisk skattepolitik, den gäller förbättringar av olika sociala bidrag. Men det är falskt när man söker inbilla människorna att åtgärder av det slag som nu finns med i de s.k. stimulanspaketen skulle kunna lösa de djupgående problem och motsättningar som präglar våra dagars kapitalistiska samhällen. Jag skall stanna vid tre viktiga ekonomiska problem som blivit alltmer framträdande under de senaste tio, femton åren. Det första är den växande arbetslösheten, det andra den tilltagande prisstegringen och inflationen och det tredje den avtagande ekonomiska tillväxten i vårt land. Jag ber, herr talman, att få illustrera mina synpunkter med ett par diagram på TV-skärmen. Det första gäller den växande arbetslösheten. Under de år som förflutit av 1970-talet har arbetslösheten legat avsevärt mycket högre än någon gång under 1960-talet. Arbetslösheten försvinner inte under de s.k. högkonjunkturerna. Den ligger kvar och blir för varje konjunkturcykel allt högre. Den långsiktiga trenden är alltså ökning av arbetslösheten. Diagrammet visar januariarbetslösheten enligt AMS:s rapporter i femårsmedeltal för åren 1960—1964, 1965—1969 och 1970-1974. Man ser där den starka ökning som framträder från femårsperiod till femårsperiod. Det andra problemet framgår av det andra diagrammet. Det gäller den tilltagande prisstegringen och inflationen. Under 1960-talet var prisstegringarna genomsnittligt 4 procent per år. 1970 steg priserna med 7,5 procent, varav 3 procent kunde hänföras till höjningen av indirekta skatter. 1972 var inflationen 5,5 procent. 1973 uppgick prisstegringarna till 8 procent. I år beräknas de komma att bli 10—12 procent. Diagrammet visar de årliga förändringarna i konsumentprisindex; det rör sig också här om femårsmedeltal för samma perioder. För 1974 följs den prognos som konjunkturinstitutet har beräknat. Vi ser också här den starka ökningen i prisstegringen från femårsperiod till femårsperiod. Det tredje problemet — som illustreras av det tredje diagrammet — gäller den avtagande ekonomiska tillväxten. Den växande arbetslösheten och den tilltagande prisstegringstakten motsvaras av en avtagande tillväxttakt i ekonomin. Det enda mått som finns är bruttonationalprodukten, BNP — ett mått som ur många andra synpunkter kan kritiseras. Men det torde återge vad makthavarna betraktar som ekonomisk tillväxt. Diagrammet visar den procentuella förändringen av BNP till fasta marknadspriser, alltså volymen av BNP. Det visar också femårsgenomsnitt för åren 1960—1964, 1965—1969 och 1970-1974. Siffran för 1974 är skattad enligt konjunkturinstitutets beräkningar. Den kurvan går åt det andra hållet jämfört med arbetslösheten och prisstegringarna. Där har vi en minskad tillväxttakt för varje femårsperiod. Herr talman! Dessa djupa, långsiktiga problem löser man inte med några s.k. stimulanspaket som ger en liten påspädning av köpkraften under en begränsad tid. Man löser dem heller inte med den politik av allt fler gåvor och subventioner till storkapitalet som regeringen i samförstånd med de borgerliga partierna bedrivit under de senaste åren. Man löser dem över huvud taget inte med en politik av anpassning till kapitalismen och dess existenskrav. Enligt vårt partis mening måste den ekonomiska politiken utformas efter följande riktlinjer. Dels krävs åtgärder som begränsar storkapitalets makt och syftar till en medveten och planerad styrning av ekonomin efter samhälleliga mål, dels krävs åtgärder som stärker de arbetandes reallöner och höjer levnadsstandarden, särskilt för de eftersatta grupperna.

Alla dessa åtgärder är nödvändiga, men naturligtvis inte tillräckliga steg för att bryta storkapitalets välde. I det aktuella läget har vi ställt följande tio krav: 1. I stället för tillfällig sänkning av mervärdeskatten med 3 procent på alla varor bör motsvarande belopp, 1 200 miljoner kronor, användas för att sänka livsmedelspriserna. 8. Särskilda bidrag till kommunerna för bättre boeridemiljöer. 9. Lågräntepolitik, bl.a. för att sänka hyrorna. 10. Avveckling av stödet till storkapitalet. Herr talman! Det är ett program, fast förankrat i de arbetandes dagliga verklighet och i deras ständigt pågående kamp för bättre förhållanden.
Herr talman! Jag står väl i dag i en något ovanlig situation. Efter alla år då jag haft möjligheter att mönstra oppositionens förslag såsom ett alternativ till regeringsförslagen, har jag i dag den situationen att den politiska oppositionen — till två tredjedelar i varje fall — helt och fullt har biträtt regeringens proposition. Under utskottets behandling har man ansett att en ytterligare stimulans om en dryg miljard i dagsläget var lämplig, och regeringen har för sin del godtagit den bedömningen under den tidsmässigt tämligen utdragna diskussionen i finansutskottet. Det skulle således vara frid och fröjd över hela situationen, och därmed skulle också i det väsentliga en lång debatt vara relativt onödig. Nu har emellertid herrar Bohmans och Hermanssons partier brutit sig ur den här samlingen. När jag satt och lyssnade på herr Burenstam Linder fick jag ett klart intryck av att han här i dag har fått något slags uppgift att spela gossen Rudas roll i den s.k. borgerliga alliansen. Jag läste naturligtvis mycket noggrant moderata samlingspartiets reservation och jag lyssnade självfallet lika noggrant till både herr Bohman och herr Burenstam Linder. På nytt fick jag upprepad den där bastanta efterklokheten som ju alltid kommer till tals när man i lugn och ro skall bedöma vad som tidigare har skett. Här slår man nu fast att det egentligen var helt möjligt för regeringen att redan i årets finansplan den 11 januari lägga fram väl övervägda och som godtagbara bedömda förslag om erforderliga stimulansåtgärder. Jag sade i ett televisionsframträdande som jag enligt sedvanan gjorde i samband med statsverkspropsitionens framläggande, att är det så att det behövs en stimulans kommer regeringen att vara beredd att medverka till att det blir en sådan; skulle det längre fram behövas motsatta åtgärder kan regeringen inte avsvära sig tvånget att även tillgripa sådana. Det var således ett inlägg där jag klart ville understryka osäkerheten i läget. Jag redovisar ingen nyhet om jag säger att statsverkspropositionen får sin slutjustering under sista veckan i december månad för att det över huvud taget skall vara möjligt — och det får man acceptera — att lägga statsverkspropositionen på riksdagens bord den 11 januari. Hur var då läget i slutet på december månad när det gällde möjligheterna att med någorlunda säkerhet bedöma utvecklingen 1974? Ja, i en allvarlig debatt — och en debatt bör ju helst vara allvarlig — måste man definitivt svara: Nej, det fanns inga sådana möjligheter. Jag har repetitionsläst den offentliga diskussionen nationellt och internationellt som gick av stapeln vid det här tillfället i avseende på de ekonomiska prognoser som man hastigt och lustigt var beredd att författa, dvs. i slutet på december eller vid årsskiftet. Nu har inte utvecklingen förlöpt i de banor som alla de sakförståndiga räknade med när den här frågan skulle preciseras i en proposition till riksdagen. Det är annorlunda i dag. Jag kan erinra om att de kalkyler som man i slutet på december rörde sig med för det här klotets ekonomiskt ledande land, dvs. USA, pekade på en nolltillväxt för 1974. Beträffande den japanska ekonomin, en av de stora ekonomierna i världen, räknade man med en direkt produktionsminskning på ca 5 procent. I Västtyskland talade man i slutet på föregående år om en ekonomisk stagnation under 1974 — i bästa fall någon procent i ekonomisk tillväxt. Jag nämner detta för att redovisa uppfattningen i de här tre ekonomiskt ledande nationerna i den industrialiserade världen. Och vårt lilla land, med dess avancerade industristruktur, är — som det tidigare har sagts i debatten här i dag — så intensivt beroende av hurdan utvecklingen är ute i den övriga industrialiserade världen. Vi hade ”experter” här hemma som sjöng samma visa och annonserade en stark ökning av arbetslösheten under första kvartalet 1974, dvs. den period för vilken vi i dag kan avläsa utvecklingen. Svenska Dagbladet, som jag räknar in bland de relativt seriösa nyhetsförmedlarna i ekonomiska frågor, kunde strax före jul med åberopande av EG kommissionens rapport förtälja oss att i oljekrisens spår skulle följa den svåraste ekonomiska kris som Västeuropa erfarit under hela efterkrigstiden. Som allmän sammanfattning redovisade OECD-sekretariatet uppfattningar som kort och gott kan uttryckas så: Det är över huvud taget omöjligt att i det här läget ha någon uppfattning om hur den ekonomiska utvecklingen ter sig. Kommentarerna som gjordes och prognoserna som ställdes för 1974 vid det tillfället var tillkomna i en uppjagad stämning. Det hade varit fel att vid den tidpunkten dra praktiska politiska ekonomiska slutsatser av den allmänna debatt som då pågick runt om i landet. Regeringen drog i stället de politiska konsekvenserna och avstod från att ställa prognoser, underströk nödvändigheten av att hålla en beredskap för alla eventualiteter och annonserade att det var vår avsikt att komma tillbaka till riksdagen när läget kunde överblickas bättre. Under januari månad hade läget i någon mån stabiliserats. Vi ansåg oss därför kunna komma tillbaka till riksdagen den 30 januari och servera ett som det heter stimulanspaket omfattande 2,8 miljarder. Det stimulanspaketet presenterades i remissdebatten, och efter kompletteringar i finansutskottet ligger det i dag färdigt för riksdagens beslut. När vi nu, två månader efter statsverkspropositionens framläggande, försöker bedöma utvecklingen under 1974 vågar vi utan att vara överdrivna optimister se läget väsentligt ljusare än vad som var möjligt vid årsskiftet. De alltför dystra prognoser som cirkulerade i debatten i samband med att vi lade fram statsverkspropositionen var, det vågar jag säga, i sedvanlig ordning överdramatiserade i vad gäller oljekrisens verkningar och konsekvenser. Man kan ju fråga sig varför det i regel dras överdrivna slutsatser och varför allvarliga problem överdramatiseras. Jag har funderat över det många gånger, och jag tror att sanningen till stor del ligger däri att denna form av ekonomisk spådomskonst och klokskap alltid väcker en för författaren mycket smickrande uppmärksamhet i tidningar och massmedia och att det därför ligger så nära till hands att dramatisera och överdramatisera. Den logiska slutsatsen blir därför: Ta ekonomiska prognoser som ställs i uppjagade stämningslägen med vissa reservationer! Bind inte politiken för hårt till dessa löst grundade uppfattningar om framtiden! I dag vågar vi säga att problemen på tillförselsidan beträffande den viktiga oljan i stort sett är bemästrade, delvis på grund av att situationen har tvingat nationerna till bättre hushållning och större omsorg med denna för produktionen så viktiga råvara. Prisstegringen på oljan ser ut att ha kulminerat. Beträffande eldningsolja och tung olja ligger prisnivån i dag någonstans mitt emellan priset före krisen och toppriset vid årsskiftet, detta enligt Rotterdamnoteringen i februari månad i år. En reservation skall emellertid göras, nämligen den att Rotterdamnoteringen inte alltid är representativ. Man skall väl inte hysa någon överdriven optimism om oljekrisens utveckling, men det var heller inte riktigt att ge uttryck för den pessimism som präglade debatten för ett par månader sedan. Situationen har utvecklat sig så att en lugnare och mera realistisk bedömning av den ekonomiska framtiden nu kan göra sig hörd. För vår egen del räknar vi med en sådan utveckling under 1974 — sedan riksdagen som jag hoppas har accepterat det föreliggande förslaget från finansutskottet — att vi får en tillväxt i ekonomin på mellan 3 och 4 procent, kanske närmare det sistnämnda procenttalet. För OECD-länderna generellt har man från decemberprognosens plus minus noll nu värderat upp sig till ett antagande om en tillväxttakt på mellan 2 och 3 procent. År 1974 bör för vår del i avseende på BNP-ökningen bli ett bättre år än både 1972 och 1973 — naturligtvis, det vill jag gärna understryka, på bekostnad av vår valutareserv. Dess bättre är emellertid den av sådan omfattning att vi med bibehållet lugn kan tåla en åderlåtning. Att vi genom det lagda stimulansförslaget till riksdagen låter statskassan fylla på den köpkraft som elimineras av de höjda oljepriserna är en åtgärd som kan försvaras med hänvisning till vår goda bytesbalans och vårt starka valutaläge. Som det har sagts under debatten tidigare i dag är vi som nation relativt ensamma om att i stor politisk enighet anse oss i dagens läge — jag understryker det — kunna praktisera en ekonomisk politik som är följsam gentemot de traditionella ekonomiska läroböckerna. Jag vill säga några ord om sysselsättningsutvecklingen baserad på den allra färskaste statistik vi nu kan ta fram. Den har spelat en stor roll i dagens debatt och jag återkommer säkerligen till den frågan litet längre fram i mitt anförande. Vi fick under gårdagen siffrorna från AKU, dvs. arbetskraftsundersökningen. De ger vid handen att vi i februari månad i år hade 25 000 färre arbetslösa än i februari månad 1973. Jag brukar ibland säga att i absoluta tal bör man ta denna statistik med reservation. Men eftersom den utförs på samma premisser och med samma teknik månad efter månad och år efter år är den en ganska sanningsenlig redovisning av tendenserna i utvecklingen. Vad som är ännu mer intressant är då att vi i februari månad i år hade ca 70000 fler människor i arbete och sysselsättning än vi hade i februari månad i fjol. Logiken bjuder då också — och så verifieras av statistiken — att det s.k. latenta arbetskraftutbudet sjunkit. Förutom den här statistiken har vi den reguljära räkningen på arbetsmarknadsverkets förmedlingar.

Om jag skall vara korrekt kan jag säga att hälften ankommer på ökningen av antalet obesatta platser, hälften på nedgången av antalet arbetslösa. Den totala skillnaden är alltså i runt tal 20 000. Detta anger en utveckling som väl följer resultatet av AKU-undersökningen och verifierar att det, trots oljekrisen under februari månad, glädjande nog finns en klar tendens till ökad efterfrågan på arbetskraft och att vi är inne i en konjunktur som pekar klart uppåt. Prisstegringen när det gäller olja beräknades kosta det svenska folkhushållet ca 5 miljarder kronor. Ingen kan med tillfredsställande exakthet fixera den summan. Den är betingad av den fortsatta prisutvecklingen på oljeprodukter och av prisutvecklingen på den svenska exportproduktionen. Kammarens ledamöter kan slå upp tidningarnas handelssidor i dag och där läsa om vad som är på väg i fråga om massaexporten. Man får ett bestämt intryck av att prisstegringen på vissa väsentliga, tunga, svenska exportprodukter sannerligen inte har kulminerat utan kommer att fortsätta under innevarande år. När man skall bedöma hur mycket vi tappar på grund av prisstegringen på oljan måste man som en faktor räkna med våra egna ökade exportinkomster. Vidare får man undersöka hur importprisstegringen kontra exportprisstegringen över huvud taget ser ut. Där är jag den förste att erkänna att alla prognoser talar för att vi under 1974 får en kraftigare påverkan uppåt på importpriserna än på exportpriserna. När man nu talar om att minskningen kommer att bli precis ett visst antal miljarder har jag velat framhålla att det är en sanning med stor modifikation. Den kan förändras beroende på hur prisrelationerna utvecklar sig. Vi har emellertid råd med en valutaavtappning. Man har hittills bedömt det så att det överskott i vår utrikeshandel på 4 miljarder kronor som man i höstas hade anledning att räkna med under 1974 nu förbyts i ett underskott på 1 eller kanske 2 miljarder kronor. Vi vet ingenting om det. Vi kan ta det med lugn och ro med hänsyn till de goda reserver som har byggts upp under senare år — en iakttagelse som i varje fall oppositionens företrädare ständigt uraktlåter att göra när de sätter betyg på de gångna årens ekonomiska politik. Självfallet kan vi inte i det längre perspektivet slå oss till ro med det här konstaterandet. Jag tror, herr talman, att vi får använda vår galgenfrist — en frist som är möjlig med hänsyn till, som jag nyss sade, att vi är väl rustade valutamässigt och bytesbalansmässigt — på ett förståndigt sätt. Med detta avser jag att framhålla nödvändigheten av att upprätthålla svensk industris exportförmåga och konkurrenskraft, nödvändigheten av att se till att produktionsutveckling och investeringsutveckling är tillfredsställande. Även i det senare avseendet tror jag att jag kan ge ganska lugnande besked. Det mesta talar för en produktionsökning under 1974 på mellan 7 och 8 procent. Det mesta talar för att vi får en industriell investeringsökning under innevarande år som ligger någonstans mellan 8 och 10 procent. Vi är, vilket är en utomordentlig tillgång, garanterade arbetsfred under året. Vi har — då vi jämför alla strategiska data med vår omvärld — ingen anledning att räkna med att vårt konkurrensläge skall försämras. Snarare vågar jag tro på motsatsen. Jag är medveten om att den interna prisutvecklingen kan bli ett orosmoment vid en ekonomisk framtidsbedömning. Jag är också medveten om att konjunkturinstitutet avgivit en rapport till finansutskottet, behängd med många reservationer — eftersom den fick göras så tidigt som i januari månad. Jag är vidare medveten om inläggen från professionella ekonomer — inlägg som har repeterats här i dag — som alla tycks ha samlat sig kring uppfattningen att vi under 1974 kommer att få en prisstegring som ligger på mellan 10 och 12 procent. Jag skulle, till den verkan det hava kan, vilja varna för att alltför ofta och alltför flitigt bära omkring de här bestämda antagandena om en prisstegring på 10 å 12 procent. Talar man för mycket om en sådan prishöjning ger den intryck av att ha något slags auktorisation, inte bara från dem som talar och skriver utan även från statsmakternas sida. Det kan innebära en sämre motståndsvilja mot prisstegringen i och för sig. Personligen tror jag att vi skall ha möjligheter att behärska prisutvecklingen bättre än att den skall behöva avsätta sig i en ökning av 10 till 12 procent vid en slutredovisning när året är över.

Vi kan naturligtvis ställa oss frågan — och jag har ställt den i ett offentligt föredrag för några dagar sedan — om den stimulans på ca 4 miljarder kronor som vi så småningom skall fatta beslut om är till sin volym rätt avvägd i detta perspektiv och i den ekonomiska situation där vi nu befinner oss. Det får framtiden utvisa. Ingen kan säga definitivt ja och ingen kan säga definitivt nej, men vi bedömer den såsom liggande inom den ram som man kan acceptera. Men eftersom alla politiska beslut, avsedda att möta en oviss framtid, måste vara osäkra är följande deklaration på sin plats: Ingen seglats bör företas med fasta skot. Vi måste enligt min mening hålla beredskapen uppe åt båda hållen. Skulle ytterligare stimulans bli erforderlig — vilket jag, om jag skall göra en personlig bekännelse, knappast tror på — får vi ta den. Men vi skall också ha en beredskap för den andra situationen; blir en åtstramning nödvändig, skall vi vara beredda att genomföra den på ett eller annat sätt. Vi har möjlighet till en ny avstämning vid vårriksdagens avslutning, en avstämning som då kan göras utifrån mera stabila förhållanden än vi har i dag, även om läget i dag — det vill jag understryka — är väsentligt bättre än vad situationen var vid årsskiftet. Regeringspropositionen som presenterades vid månadsskiftet januarifebruari innebar som sagt en stimulans på 2,8 miljarder, då klart inriktad på att förbättra förhållandena för folkpensionärerna och barnfamiljerna, och på att hålla nere priserna på baslivsmedel och produktionskostnaderna för bostäder, och därutöver de 250 miljonerna för investeringar som aktualiserades av energisituationen. Den politiska uppgörelsen och förhandlingarna resulterade i en förstärkning av stimulansen till 4 miljarder. I detta låg då en treprocentig momssänkning under fem och en halv månader. Vi möttes i den förhandlingen med klart skilda uppfattningar om vilken form stimulansen borde få. Jag tror att ingen egentligen har gett avkall på dessa uppfattningar trots uppgörelsen. Jag skall villigt erkänna att det tarvades åtskilligt av självövervinnelse innan kompromissen kunde träffas — i varje fall från vårt håll, och jag kanske inte gissar fel om jag säger att det var någonting som gällde för båda parterna — även om vi relativt snart blev ense om stimulansens omfattning. Jag har inget som helst behov, herr talman, av att kommentera uppgörelsen utifrån den vanliga utgångspunkten: Vem var det som vann och vem var det som förlorade på uppgörelsen, vem gjorde de största eftergifterna och vem gjorde de minsta eftergifterna? Jag tror, som jag sade, att vi på båda håll i allt väsentligt har kvar våra ursprungliga uppfattningar om hur en konjunkturstimulans lämpligast bör utformas. Ett envist hävdande av dessa skulle ha omöjliggjort uppgörelsen, och de berörda parterna sade sig att det i detta fall var värt att pröva kompromissens väg, även om den vid detta tillfälle innebar uppgivande av principiella uppfattningar. Vi var på ingetdera hållet tilltalade av att låta fru Fortuna — så nyckfull som denna värderade dam alltid är — bli den som avgjorde den ekonomiska politikens utformning för vårt land. Som den väsentligaste vinsten i kompromissen ser jag att vi kunde avvärja den handlingsförlamning som i annat fall skulle ha präglat hela våren 1974 i politiskt avseende och i fråga om handlingskraft och beslutförhet i detta hus. Det var den bedömningen som gjorde uppgörelsen möjlig. Men jag vill också understryka — och förmodligen talar jag även i det avseendet för båda parterna — att kompromissens väg inte kan upphöjas till politisk princip. Här får en bedömning göras i varje speciellt fall utifrån de föreliggande förutsättningarna och omständigheterna. Det finns frågor där politikerna möter en situation där kompromissens väg är oframkomlig.

I sådana fall där uppgörelsen mellan partierna framstår som det bättre alternativet än vad striden innebär bör dock rimligtvis en sådan uppgörelse kunna träffas utan alla de kommentarer som den här uppgörelsen har behängts med.

Dessa kommentarer har även repeterats från kammarens talarstol i dag. Uppgörelsen får inte skändas av en osakkunnig och beskäftig kritik från en både — tyvärr — parlamentarisk och kanske ännu mer en oparlamentarisk opinion, som nu sker.

Jag tror att de förhandlande parterna kan gå vidare i det politiska arbetet oberörda av den här kritiken. Vi nådde trots starka motsättningar en uppgörelse i en praktisk politisk fråga, en uppgörelse som garanterar en arbetsduglig riksdag ett tag framöver. Jag tror det är oriktigt att som princip fördöma förhandlingsvägen. Då jag tillät mig redovisa uppfattningen att vi bör hålla beredskap för olika utvecklingsmönster kan det synas som något överraskande just i dag, när vi kommenterar och beslutar om en kraftig stimulans till konjunkturen. Då man rör sig med en insats värderad till 4 miljarder kronor, som resulterar i en underbalansering av budgeten av osedvanlig omfattning, skall vi vara medvetna om att i detta ligger också ett risk moment. Jag har tidigare understrukit att vi i dag har en exceptionell exportkonjunktur på viktiga svenska exportvaror. Industrins leveranser — jag gick igenom detta för ett par dagar sedan — ligger på exportsidan 40 procent högre, räknat visserligen i löpande priser, än för ett år sedan. Orderingången ligger 24 procent högre och orderstocken 60 procent högre än i januari 1973. Inom vissa speciella områden är siffrorna ännu högre. Inom trävarubranschen ligger orderstocken 120 procent högre än för ett år sedan. Hur man skall klara den utan enorma leveranstider har jag svårt att förstå. Inom massaoch pappersindustrin ligger den 90 procent högre.

Men det är ett uttryck för hur situationen delvis kan vara. För järn-, ståloch metallverk ligger orderstocken 63 procent högre i dag än vad den gjorde för ett år sedan. Men även den svenska hemmamarknaden har under 1973 visat klara tecken på ökad efterfrågan. Industrins leveranser till vår hemmamarknad har ökat med över 20 procent, orderingången med 25 och orderstocken med 27 procent — visserligen i löpande priser, men det är ändå en klar uppgång. De avstämningar vi kunnat göra beträffande detaljhandelns utveckling under årets första månader visar en ökning i priser räknat på mellan 13 och 14 procent relaterat till januari i fjol. Volymökningen torde ligga på ca 7 procent. Det är möjligt att vi nu kan avläsa en vändning i konsumenternas sparbenägenhet eller i varje fall en stabilisering härav, varför inkomstökningar kan ta sig uttryck i en konsumtionsök ning. Det är således med en viss spänning vi har att avvakta den kommande utvecklingen. Den kräver följsamhet och stark observation — det har sagts tidigare i dag och jag vill understryka det — för den händelse ytterligare anpassningsåtgärder blir erforderliga. Herr talman!

Herr Burenstam Linder tillät sig att säga att regeringen har visat prov på en oförlåtlig senfärdighet. Jag har bemött detta tidigare. Det fanns sakliga skäl för att inte rusa ut tidigare, även om herr Burenstam Linders inlägg i bokstavlig mening gav intryck av att han för sin egen del har tungan rätt långt ner på bröstet. Sedan ställde herr Burenstam Linder frågan till mig: Hur kan Sträng gå med på uppgörelsen; Sträng höll ju ett föredrag i Ramnäs där han frågade om oppositionens förslag skulle läggas ovanpå regeringens förslag? Dess bättre har vi ju löst den här frågan på det sättet att vi har kombinerat uppfattningarna i ett gemensamt förslag, även om herr Burenstam Linder och hans partiledare herr Bohman tyvärr fick stå i farstun när den här uppgörelsen klarades av. Jag är osäker på hur jag skall beräkna moderata samlingspartiets alternativ rent siffermässigt. Menar man att momsen skulle sänkas med 5 procent under ett helt år, kostar det 5 miljarder. Menar moderaterna att man ovanpå detta skulle vara med på justeringen av folkpensionerna och ersättningen till barnfamiljerna, kommer vi närmare 6 miljarder.

Herr Burenstam Linder kritiserar starkt matsubventionerna och subventionerna till bostadsbyggande — och på den punkten har han självfallet sin partiledare med sig.

I sin förtvivlan åberopar herr Burenstam Linder Ingvar Carlsson och LO-ordföranden Gunnar Nilsson som kronvittnen på att han hos dem har förankring i avgörande politiska principiella funderingar och ställningstaganden. Utan att lägga ut texten närmare kan jag försäkra herr Burenstam Linder, att det blev en kort stund av lycka för honom här i talarstolen. Jag tror att jag talar både för Ingvar Carlssons och Gunnar Nilssons räkning, om jag säger att de bestämt tar avstånd från de grundläggande politiska värderingar, som ligger i herr Bohmans och herr Burenstam Linders uppfattningar. Hur känner sig herr Sträng, frågar herr Burenstam Linder, mån om mitt allmänna hälsotillstånd.